Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 30 Vi har anvisat ytterligare 100 miljoner till kriminalvården, och vi anser att resurserna främst skall allokeras till frivården. Man kan säga vad man vill om kriminalvården, men innehållet i frivården har de facto sedan flera år kontinuerligt urholkats. Det är på sitt sätt märkligt att man åberopar det kärva ekonomiska läget i en situation där kriminalvården onekligen har beaktansvärda anslagssparanden. Det skapar i vart fall en väldigt egendomlig stämning bland de anställda. Det är en väldigt viktig del av verksamheten, något som har framhållits av flera personer tidigare i debatten och som jag därför inte behöver fördjupa mig i. Vi har nu kommit ned på en ganska, för att inte säga mycket låg nivå vad gäller antalet intagna på anstalterna. Det vore i och för sig utomordentligt trevligt om det också motsvarade läget ute på fältet, men så är det väl knappast, utan det är i vart fall till en del en effekt av att rättskedjan inte fungerar. Vartefter man nu på nytt börjar bygga upp rättsväsendet - vilket väl också regeringen är inne på - kommer resultatet att bli fler intagna. Då skall vi verkligen se till att vi är garderade, så att vi inte får några dubbelsittningar i det här landet. Jag behöver kanske inte gå in på alla detaljer. De har berörts tillräckligt mycket. Jag tycker också att vi kan avstå från visitationspatrullerna om vi kan bli övertygade om att hanteringen av narkotika sker på ett vettigt sätt, dvs. inte i positiv mening utan att den hålls utanför anstalterna. Men liksom Siw Persson är jag oklar över hur läget verkligen är. Jag tycker att man skulle kunna kräva en bättre och mer övertygande utredning från anstalterna. Det är klart att man inte kan ha en totalt sluten värld, men jag tror inte att det skall behöva gå så långt. Man skall kunna hålla fritt ändå. Psykiska störningar är ett väldigt lurigt begrepp. Reformen gick ut på att om man kan identifiera en i medicinsk mening psykisk sjukdom skall behandlingen förstås ske på den sidan. Kan man inte det blir det fängelse. Men det hindrar inte att man har en känsla av att det finns vad man tidigare kallade psykopater, dvs. sådana som har litet allmänna störningar men inte så allvarliga att de i medicinsk mening utgör en psykisk sjukdom. Det är väl i fråga om personerna i det här mellanskiktet som man har svårt att veta var de skall behandlas. Men det är nog viktigt att man på något sätt inom den nuvarande fängelsemiljön sätter in särskilda insatser för dem. Det här med brottsoffer är något som har kommit på senare år. Det är naturligtvis väldigt angeläget. Jag skall med stor nyfikenhet se fram emot Brottsofferutredningens betänkande, som skall komma den 1 mars 1998. Jag hoppas innerligen att det inte blir uppskov också där. Detta område verkar vara litet rörigt, och det skulle nog behöva precis den analys som den utredningen håller på med. Ett egendomligt fenomen som Ingbritt Irhammar var inne på är att alla fängelsedömda skall betala till en brottsofferfond. Det är ju en form av kollektiv bestraffning som egentligen är helt främmande för vårt rättssystem. Det finns faktiskt fall där man inte har någon skada som går att uttrycka i ekonomiska termer. Möjligheten finns också, i varje fall teoretiskt, att vederbörande gör rätt för sig och alltså inte är skyldig målsäganden några pengar. Ändå skall vederbörande betala. Även om det här är teoretiska funderingar tycker jag att detta särskilt skall belysas. Vi har ju märkt när vi har varit ute på anstalterna att man där har en annan syn på det rättfärdiga i detta. Med det ber jag att få tacka, fru talman!
Fru talman! Jag skall börja med att rätta till mitt tidigare anförande när det gällde bifall till reservationerna. Jag yrkade bifall till reservation 48, men det skulle vara reservation 47. Sedan, fru talman, har jag två frågor till Rolf Åbjörnsson. Den ena gäller det ökade anslag som kristdemokraterna ger till kriminalvården för att satsa på frivården. Jag delar helt Rolf Åbjörnssons mening när det gäller frivården och det viktiga arbetet där. Men samtidigt är det ett faktum att kriminalvården är ett av de områden som har ett oerhört stort anslagssparande. Jag och Vänsterpartiet har sett problemet med att öka anslaget till kriminalvården utifrån det här anslagssparandet, och det berörde även Rolf Åbjörnsson. Men jag skulle vilja höra honom förklara litet närmare hur man i så fall skulle kunna garantera att de här 100 miljonerna inte bara går in i det allmänna anslagssparandet. Möjligheterna finns ändå inom kriminalvården att satsa på frivården och använda sig av de medel man har. Det är där jag anser att det politiska trycket skall vara. Min andra fråga rör svårigheterna när det gäller de psykiskt sjuka. Det var just det lagändringen förändrade: Det här gäller bara om man har en medicinsk psykisk sjukdom, inte om man har en psykisk störning. Det har förändrat klientelet ute på våra anstalter, i och med att vi har fått en mängd psykiskt störda. Jag anser principiellt att man även i de fallen skall behandlas inom de institutioner som har ansvaret för den typen av problem.
Fru talman! Jag håller med om att budgetexercisen kan vara tveksam. Jag är inte riktigt mannen att svara för hur anslagssparandet skall ställas i relation till de 100 miljoner som vi har anvisat. Det är möjligt att det skall matchas, men det viktiga är att man i botten beaktar att frivården i absolut mening skall ha större resurser. Där är vi överens. Det här med psykisk störning är jättesvårt. Vad som hände var att domstolarna dömde gärningsmän som begått allvarliga brott till psykisk vård. Sedan kom läkaren och sade att det inte behövdes behandling någon längre tid, och efter en månad var vederbörande utskriven igen. Det var det som var grunden till att det skapades en väldig osäkerhet, och därför ville man ha en tydligare definition. Men jag inser också att det här är jättesvårt. Läkarvetenskapen går dock framåt hela tiden, och vad man möjligen kan hoppas är att den hittar tydligare indikationer så att det går att göra en uppdelning utan att det blir problem med de allmänpreventiva inslagen.
Fru talman! Rolf Åbjörnsson berörde att människor som blivit dömda till vård frisläpptes efter relativt kort tid. Det är oftast det som föranleder debatten om att man inte skall dömas till vård utan till fängelse. Jag tycker att det är viktigt att vi som politiker ser till att nyansera den debatten. Det har förekommit några sådana fall, men till allra största delen har människor faktiskt blivit behandlade mycket längre tid än de skulle ha varit inlåsta om det hade handlat om fängelsestraff. I dag dömer vi dessa människor till fängelsestraff. Men de är fortfarande psykiskt sjuka, och när deras strafftid har gått ut släpps de ut och förorsakar nya brottsoffer. Den aspekten måste man hela tiden väga in. Vi i Vänsterpartiet anser att avvägningen i dag snarare riskerar att ge fler brottsoffer, eftersom människor som är psykiskt sjuka och störda inte får den vård och hjälp de behöver och dessutom släpps ut i förtid från våra fängelser.

Fru talman! Jag vill inleda med att peka på att kriminalvården under senare år inte har förbrukat den del av anslaget som har anvisats. Därigenom har ett anslagssparande byggts upp. De främsta orsakerna till detta är en lägre beläggning samt att till och ombyggnader senarelagts eller uteblivit. Dessutom har försöksverksamheten med elektronisk övervakning medfört lägre kostnader och även ett minskat behov av platser. Bedömningen är att dessa faktorer även under 1998 kommer att påverka. Prognosen för de närmaste åren tyder inte på något ökat behov av platser, tvärtom. Jag kan inte förstå Göthe Knutsons oro inför en nedläggning av platser, eftersom han liksom jag i torsdags var hos Kriminalvårdsstyrelsen och fick en rapport om att det finns gott om platser även efter de 100 platser det rör sig om när det gäller avskaffandet av tvåtredjedelsfrigivningen. Det finns en 400-450 platser att ta till. Det är alltså möjligt att sänka antalet platser. Precis som andra myndigheter inom rättsväsendet har kriminalvården till uppgift att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. För att nå uppsatta mål måste organisationen och innehållet i verksamheten förändras och ständigt utvecklas. Detta arbete är nödvändigt såväl inom anstaltsorganisationen som inom frivården. En ny organisation träder därför i kraft vid nyåret. Syftet är att skapa förutsättningar för större flexibilitet och effektivitet och att utnyttja resurserna inom kriminalvården på bästa sätt. Dessutom skall samverkan med andra myndigheter och organisationer underlättas. I framtiden kommer alltfler att avtjäna sitt straff utanför fängelserna genom kontrakts och samhällstjänst och intensivövervakning med elektronisk kontroll. Det kräver att planeringen börjar i häktet för att den dömde skall få de bästa chanserna till den vård som gör att han inte begår nya brott när straffet är avtjänat. Därför sker en utveckling av kontaktmannaskapet. Det är ett aktivt påverkansarbete. Det blir en organisation anpassad till den intagnes behov. Alternativen till fängelse har visat sig fungera alldeles utmärkt. Jag vill särskilt nämna utökningen av elektronisk övervakning till tre månader. Denna försöksverksamhet, som moderaterna var emot, har visat sig hittills fungera bra. Straffsystemkommitténs förslag till ett förändrat påföljdssystem bereds, och vi väntar förslag under våren. Likaså väntas förslag till påföljder för unga lagöverträdare. Det gäller att ta till vara tiden på anstalten på bästa sätt, därför sätts verksamhetsinnehållet i fokus. Det har det gjort alltsedan mitten av 80-talet. Jag kan nämna för Alice Åström att kriminalvården arbetar med ett särskilt uppdrag när det gäller kvinnor och kvinnors behov. Det kommer man att redovisa framöver. Verksamhetsinnehållet tillhör prioriteringarna. Därför finns det goda förutsättningar för att programverksamheten fortsättningsvis också kommer att utvecklas. Kriminalvårdsstyrelsen har dessutom utvecklat krav och råd för kvalitetssäkring av programmen så att det finns möjlighet att följa upp dem. Det var precis det som Siw Persson var ute efter. Göthe Knutson anförde också att de intagna har gott om tid. Det är möjligt att de har det på fritiden. Det finns arbetsplikt. Man skall vara sysselsatt med arbete om man inte är sysselsatt med någonting annat under mesta tiden på anstalt. Det beror på att sysselsättningen är helt avgörande för rehabiliteringen. Där ingår utbildningen som en viktig del, eftersom många intagna har bristande kunskaper. Det är viktigt att man tillgodoser dessa under tiden på anstalt. Det underlättar för att påbörja ett annat liv efter avtjänat straff. Det sker utbildning både på grundskolenivå och på gymnasienivå. Även högskolestudier kan bedrivas. Sysselsättningen är väsentlig för alla. Även för dem som skall utvisas är det väsentligt att det finns utbildning för att motverka de eventuella skador som uppstår under en fängelsevistelse. Det gäller att göra anstaltstiden både meningsfull och human. Möjligheten att den dömde placeras på bästa sätt har också ökat eftersom en ny intagningsavdelning har öppnat för att bedöma vilken placering som passar bäst ur säkerhetssynpunkt. Det läggs stor vikt vid det fortsatta säkerhetsarbetet. En god säkerhet är inte bara det tekniska och byggnadsmässiga skyddet. Av vikt är också de regler och rutiner som styr verksamheten, innehållet och goda relationer mellan personalen och intagna. Avgörande för anstaltsplaceringen är också behovet av behandlings och programverksamhet. Här vägs också närheten till hemorten in. Den är viktig inför frigivningsförberedelserna. Sammantaget skall tiden tas till vara på bästa sätt. När det gäller problemen med dem som har psykiska störningar vill jag säga att det på anstalterna i dag finns de som inte ur medicinsk synpunkt har en allvarlig psykisk störning och inte är i behov av den medicinska vården. Men de lider av störningar av olika slag, så de är i behov av att tas om hand på ett särskilt sätt. Därför byggs nu stödavdelningar ut inom anstalterna. Ett trettiotal platser har redan tagits i bruk. Ytterligare ett sextiotal platser tas i bruk under kommande år. Det är viktigt för alla intagna att den här kategorin får befinna sig på särskilda avdelningar, där också personalen har särskild utbildning. Göthe Knutson anför i en motion att det ibland i medierna kan förekomma ryktesvisa påståenden om att narkotika flödar på anstalterna. Det är sådana litet slarviga uttalanden som gör att medborgarna får intryck av att man på alla anstalter har narkotikaproblem. Vår ambition och vårt mål är att alla anstalter skall vara narkotikafria. Både från regeringens och från kriminalvårdens sida läggs all kraft ned för att det skall vara så. Det är ett prioriterat arbete. I den kartläggning som Kriminalvårdsstyrelsen har gjort framgår det att det är på en mindre del av anstalterna som problemen är stora. På ungefär 30 % av anstalterna finns det inte några problem alls eller det har mycket sällan varit något problem med narkotika. Påståenden om att man blir tvingad att knarka på anstalterna kan man säga inte har någon grund. Visitationspatrullen togs upp. Jag vill säga att man använde sig både av den utbildade personalen som ingick i patrullerna och av hundar för att komma till rätta med narkotikan. Man gör visitationer på boenderum och på andra ställen inom anstalterna. Vi är medvetna om att det här är stora problem och att narkotika smugglas in på många olika sätt. Det blir alltmer utstuderade sätt att försöka få in narkotika på anstalterna. Därför är de permissioner och de besök som godkänns omgärdade av restriktioner och kontrollåtgärder. Viktigt är också att de som har problem med missbruk får möjlighet att komma till en motivationsavdelning och ingå i ett program för att behandla missbruket. Drygt 45 % av dem som bedöms ha missbruksproblem deltar i någon form av verksamhet riktad mot narkotika. Jag skall kort också ta upp det som gäller brottsoffer, fru talman. Under senare år har en rad insatser gjorts inom brottsofferområdet: ändrad lagstiftning, inrättande av brottsoffermyndigheten och en uppbyggnad av fonden med uppgift att stödja brottsoffren genom insatser för hjälp och stöd av olika slag. Justitieutskottet har tidigare ansett att vi inte hade full överblick och att vi inte kunde bedöma om insatserna fått den effekt som var tänkt. Utskottet begärde att få en utredning till stånd för att bedöma helheten av brottsofferinsatserna. Utredningen har blivit tillsatt och fått i uppgift att utvärdera vad som hänt på området under den senaste tioårsperioden. Man skall analysera effekterna av insatserna och överväga om det behövs lagändringar och övriga åtgärder. Dessutom skall det göras en bedömning av Brottsofferfondens medel. Den här utredningen skall vara klar i mars månad. Utskottet begärde en utredning. Då tycker jag att det hör till att man väntar tills den är klar innan man tar ställning till alla de enskilda förslag som gäller hjälp till brottsoffer och medel till Brottsofferfonden. Vi krävde en utredning. Vi har fått den. Låt oss vänta och se helheten!

Fru talman! Först vill jag säga att det var mycket positivt att få höra att Kriminalvårdsstyrelsen arbetar med att utveckla behandlingsmetoder för kvinnor. Det är bara att hoppas att det inte dröjer så länge innan detta kommer och man kan arbeta vidare med detta. Sedan har jag två frågor till Birthe Sörestedt. Den ena handlar om det anslagssparande som nu har uppkommit inom kriminalvården. Samtidigt har det ju skett en hel del besparingar inom kriminalvården. Det gäller bl.a. Österåkeranstalten, som är en av de anstalter som har fått göra stora besparingar under den här tiden. På många anstalter pekar man på att personalneddragningar har gjort att man många gånger fått ställa in fritidsaktiviteter som man kanske skulle göra med de intagna på kvällstid för att det inte finns personal nog. Det kan vara någon som skall på transport eller något liknande och då fungerar det inte. Där anser Vänsterpartiet att Kriminalvårdsverket har ett så stort anslagssparande och samtidigt har skurit så pass mycket i verksamheten att det inte går ihop. Sedan har jag ytterligare en fråga som handlar om utbildning. Det är viktigt att den finns ute på anstalterna. Men problemet är ju många gånger att de som har dyslexi eller de som varken kan läsa eller skriva inte söker sig till utbildning utan de tar arbete och arbetar hela dagarna. Därmed går de ut från anstalten med exakt samma brister som förut. Där borde man kunna arbeta aktivare på ett annorlunda sätt med utbildningen inom anstalterna.
Fru talman! För varje intagen skall det göras en behandlingsplan och en bedömning av vad som är bäst när det gäller programinnehåll och utbildning. Det är viktigt att var och en tillsammans med sin kontaktman - varje intagen har en kontaktman inom personalen - jobbar vidare med sikte på att man skall stå så bra rustad som möjligt när man lämnar anstalten. Alice Åström talade om besparingarna. Jag menar att de satsningar som görs i utbyggnaden inom anstaltsväsendet och inom frivården på innehållet är sådana att de kommer de intagna till del. Visserligen har det skett förändringar av olika slag, men detta är prioriterade områden och det finns resurser till dem.
Fru talman! I det här fallet är jag inte helt överens med Birthe Sörestedt om att de viktiga delarna fortfarande finns kvar och kommer de intagna till del. På många anstalter som jag har varit på är det motivatörer och den personalkategorin som man har skurit ned på. De har en oerhört stor betydelse i det här arbetet. Det är mycket bra med den här planeringen av utbildningen där man utgår från individen. Jag har inte motionerat om det och inte föreslagit det, men det är kanske dags att börja diskutera att man egentligen också borde ha någon typ av utbildningsplikt, precis som man har arbetsplikt. Dessa två saker skulle kanske kombineras med varandra. En del av dagen skulle man kunna arbeta och en del av dagen skulle man studera. Det är en så stor del av de personer som verkligen skulle behöva ha den här utbildningen som håller sig undan och faktiskt inte skaffar sig den. De har sådana erfarenheter av utbildning över huvud taget att detta inte är något lätt steg för dem att ta. Där tycker jag att man har ett ansvar. Narkotikafrågan har ju varit uppe en hel del. Där diskuteras det hela tiden utifrån att narkotikan skulle flöda. Jag är helt överens med Birthe Sörestedt om att det är en felaktig beskrivning där man inte tar med alla delar. Jag önskar också att man ibland i debatten och när man arbetar med detta skall utgå ifrån att det är en otrolig mängd missbrukare inne på våra anstalter som faktiskt slutar missbruka där. Vad är det som har fått dem att sluta? Vad är det för insatser som lett till det? Man borde också använda sig av en positiv infallsvinkel och inte bara av ett kontrolltänkande.
Fru talman! Jag håller med Alice Åström om att det är viktigt att man tar till vara tiden, att man får möjligheter att utbilda sig och får möjlighet att avhjälpa de bristande kunskaper man har under den här tiden. Där är vi helt överens.
Fru talman! Birthe Sörestedt har vänt sig till mig på fyra punkter. Bortfallet av de anstalter som läggs ned åstadkommer inga problem. Jag uppfattade Birthe Sörestedt så. Jag hävdar, och detsamma gör mitt parti, att vi måste ha en beredskap. Det kan snabbt förändras, dvs. det kan bli en ökning av antalet intagningar allteftersom polisen nu kommer i gång och har lärt sig utredandet. Då finns det förhoppningsvis också åklagare. Då blir situationen, som jag påtalade i ett anförande tidigare, lätt den omvända om vi lägger ned för många platser. Jag delar här fackets spontant uttalade häpnad över att man tar till ytterligare nedläggningar. Det finns alldeles säkert ett behov av en buffert i det här sammanhanget - man kan också tala om malpåse. Som jag sade tidigare är det inte så att de äldre anstalterna behöver läggas ned. Det kan vara byggnader som kanske är 150 år gamla men utomordentligt väl underhållna. I allmänhet finns det alla faciliteter där plus det som en del av de intagna, flergångarna, kallar för hemtrevnad. Fru talman! Birthe Sörestedt konstaterade att man har gott om tid på anstalterna. Då skall man göra tillvaron meningsfull. Det var ett instämmande med vad jag sade. Jag tackar för det. Jag har tagit detta med en tidning som en varnagel åt andra journalister.
Fru talman! Hur ser kriminalvårdens prognoser ut? Är det så att det kommer att bli brist på platser om fler åtalas och döms? Enligt de överläggningar som kriminalvården har haft med polis, åklagare, domstolar och Socialstyrelsen där man har tittat på brottslighet, ungdomars aktiviteter, droger m.m. gör man den bedömningen att situationen kommer att vara ungefär densamma 4-5 år framöver. Därav menar jag att man kan skära ned antalet platser. Man kan göra det och hamna på en beläggning på 90 %. Faktum är att vi har en väldigt låg beläggning. Man gör den bedömningen att det kommer att vara så framöver. Det finns en marginal att skära ned en del platser och ändå inte få en högre beläggning än runt 90 %.
Fru talman! Det var detta jag försökte säga tidigare i mitt inledningsanförande i avsnittet om kriminalvård. Man kan inte göra andra påståenden än att detta är prognoser, och prognoser är i det här fallet på sin höjd kvalificerade gissningar. De kan inte vara något annat. Vi har ingenting annat i botten, inte heller det som nu åberopas, att hålla oss till än en bedömning som i stort sett sammanhänger med linjer och kurvor som man har dragit upp, eller snarare ned. Och så säger man att det blir en fortsättning. Men det här är ungefär lika ovisst och ogrundat som de analyser som en del s.k. finansanalytiker och börsanalytiker gör. Jag ger inte ett skvatt mer för det här än vad jag ger för dem som har bedömt utvecklingen av ekonomin i Japan eller Indonesien. Jag vill bara tillägga en sak när det gäller att jag bokstavligen har kritiserat en tidning. Jag tog det som ett exempel på hur lätt man sprider sådana här påståenden om att det flödar knark. Jag tycker att det är bra att ha den nyanseringen. Eftersom jag själv som tidningsmakare säkert har varit med om att ge ut exemplar som har innehållit felaktigheter vill jag gärna bidra med detta.
Fru talman! Om prognoser är kvalificerade gissningar undrar jag vad Göthe Knutson bygger sin prognos på. Någonting måste ju Göthe Knutsson grunda sina antaganden på. Det är helt andra antaganden än vad rättsväsendet, Socialstyrelsen och andra gör. Men någonting måste finnas i grunden. Jag tycker precis som Göthe Knutson att det är viktigt att man inte sprider sådana slarviga uttalanden som att narkotikan flödar på anstalterna. Det kan ge helt fel uppfattning. Jag menar att vi alla är medvetna om att det finns problem med att förhindra narkotikan. Men vi har målet att alla anstalter skall vara narkotikafria och att man skall sätta in resurser när det gäller kontrollåtgärder men också när det gäller motivation och behandling av missbrukare. Jag vill ställa en fråga till Göthe Knutson. Jag undrar vad det är för ytterligare lagliga åtgärder man vill ha för att förhindra narkotikan. Det förslag om en glasruta som finns i en motion innebär ju dessutom att människor inte får träffas. De som sitter på lång tid kanske blir helt avskiljda från hustru, barn och övriga i familjen. Det är en avvägning, och den måste vi göra. Vi måste göra en avvägning mellan kontrollåtgärder och rehabiliteringsåtgärder.

Fru talman! Birthe Sörestedt sade att det inte finns någon anledning att i dag kommentera de reservationer och motioner som gäller förbättringar för brottsoffren eftersom vi väntar ett regeringsförslag till våren. Men vad jag förstår kommer inte frågan om förskottering av skadestånd att finnas med i de förslagen. Jag måste säga att jag inte förstår varför brottsoffren skall behöva lida dubbelt genom att samhället inte en gång kan se till att utdömda skadestånd förskotteras av staten sedan de vunnit laga kraft och sedan de är sakprövade. I dag kan brottsoffer få vänta i månader och år och ibland aldrig få sitt utdömda skadestånd. Nog måste det väl vara statens ansvar att se till att värna brottsoffren på det här området.
Fru talman! Tiden för mitt huvudanförande tog slut. Därför kommenterade jag inte det som centern tar upp om förskottering av skadestånd. Det finns utredningar om skadestånd. Vi har en utredning om ideell skada som bereds i departementet. Brottsskadeersättningen omfattas också av Brottsofferutredningen. Så jag vill nog ändå föreslå att innan vi diskuterar de enskilda bitarna, ytterligare stöd och förändringar när det gäller hjälp till brottsoffer, skall vi invänta utredningen.
Fru talman! Jag skall invänta utredningen. Men jag bekymrar mig ändå för utgången eftersom utskottet inte har velat uttala sig positivt om den inriktning som motionen har, att vi skall värna brottsoffren.

Fru talman! Alla vill vi värna brottsoffer. Men det finns för litet resurser för att göra det på det sätt som vi vill. I detta sammanhang måste jag fråga Birthe Sörestedt varför den här situationen har kunnat uppkomma. Varför har de knappa resurser som finns av Brottsoffermyndigheten betalats ut till en forskare för att kartlägga situationen för brottsoffer i Sverige, när vi i utskottet har tagit initiativ till Justitiedepartementet? Finns det inget samarbete mellan Brottsoffermyndigheten och Justitiedepartementet? Det verkar i detta sammanhang vara ett oerhört slöseri med resurser, som kunde ha gått till kvinnor och brottsofferjourer för deras löpande omkostnader. De arbetar ju för övrigt ideellt. Det vill jag fråga om.
Fru talman! Jag vill svara Kia Andreasson att jag inte har en aning om huruvida Brottsoffermyndigheten tar hänsyn till vad Brottsofferutredningen gör. Jag har inte hört talas om det som Kia Andreasson påstår. Viktigt är ju att man använder resurser på bästa sätt och att man inte gör dubbelarbete. Så det är bara att beklaga om Brottsoffermyndigheten har betalat ut pengar till en utredning som redan är gjord på annat håll. Det kan vi inte mer än beklaga. Viktigt är att Brottsofferfondens medel går till olika aktiviteter, forskning, projekt och stöd på olika sätt till brottsofferjourer och deras mycket fina arbete.
Fru talman! Jag vill bara påtala vikten av det som jag har funnit vara litet dåligt, nämligen samarbetet mellan olika myndigheter när man håller på med samma tema. Det gäller Justitiedepartementet, Brottsoffermyndigheten och Brottsförebyggande rådet. Det verkar för mig som om de måste ha tätare kontakter just med tanke på de knappa resurserna. Det är viktigt att vi använder dem på rätt sätt.

Fru talman! Folkpartiet vill ha en helt annan inriktning av politiken i vårt land än socialdemokraterna. Fler människor måste få en möjlighet att försörja sig genom ett jobb. Men antalet jobb minskar i Sverige. 55 000 personer färre har jobb i dag jämfört med september månad i år. Det är ett jättelikt skandalartat misslyckande för regeringen och för socialdemokraterna. Och det är ett jättelikt misslyckande för Sverige. Färre kan försörjas genom eget arbete, och vi blir därigenom fattigare. Vi får färre skattebetalare, och det leder i sin tur till att pengarna inte räcker till att betala den vård och omsorg och den skola vi behöver och vill ha. Folkpartiets budgetförslag har temat jobb, vård och skola och innebär sänkta skatter för företagande och tillväxt och utgiftsökningar framför allt när det gäller vård och omsorg men också för utbildning, miljö och rättssäkerhet. Vi har dock inte fått stöd i denna huvuduppläggning från majoriteten i riksdagen, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Beslutet om ramarna här i riksdagen tidigare i höst har en helt annan inriktning, något som fortsatt kommer att försvaga vår växtkraft och fortsatt kommer att lämna stora delar av vår befolkning utan egen förvärvsinkomst. Eftersom vår uppläggning inte har vunnit riksdagens gillande, anser vi det meningslöst att delta i den vidare behandlingen av budgeten. För att finansiera de ökade satsningarna på jobben, vården och skolan har vi ett antal förslag till neddragningar av utgifter, så även inom utgiftsområde 1, men det finns naturligtvis ingen anledning att vidhålla dessa besparingar, eftersom de inte kommer att gå till det som vi vill satsa på. Vårt budgetalternativ är en helhet. Vi kommer alltså att avstå från att delta i detaljbesluten om budgeten för rikets styrelse. I och med den nya budgetprocessen har det blivit tydligt att det är en bestämd politisk majoritet som styr och som har hela makten över budgeten. Några koalitioner i enskilda frågor över blockgränsen mellan regering och opposition går inte att åstadkomma. Det ändrar i ett slag det politiska arbetet här i riksdagen. Majoriteten har själv i varje detalj beslutat om budgeten, och det innebär också att den har tagit på sig hela ansvaret för den statliga verksamheten. Det innebär att oppositionen har att hårdhänt granska hur utfallet blir. Majoriteten måste ju tro på att de beslut den tar skall åstadkomma det bästa möjliga i alla avseenden. Om besluten inte leder till det, måste de ansvariga ställas till svars. Regeringen och dess stödparti står därmed för input, dvs. produktionsresurserna, och oppositionens uppgift blir att granska output, dvs. om resultatet av verksamheten blir det önskade. Det är min förhoppning och tro att den utvärdering och granskning som det har talats om i så många år nu äntligen kan bli ett normalt och omfattande inslag i riksdagens arbete. Folkpartiet hade i sin motion föreslagit en neddragning med 300 miljoner kronor på presstödet och att riksdagen skulle ta tillbaka den höjning av partistödet med 30 miljoner som genomfördes 1997. Fru talman! Jag tycker att det var utmanande att riksdagen beviljade partierna ytterligare 30 miljoner kronor förra hösten samtidigt som folk gick utan jobb och vården och skolan var i kris. Vad är det egentligen för värderingar som ligger bakom en sådan prioritering? Samtliga partier i konstitutionsutskottet utom Centerpartiet och Socialdemokraterna vill sänka partistödet. Förr i tiden gällde att regeringen förhandlade med övriga partier om förändringar i partistödet, men den traditionen är nu bortblåst. Här kör man på som man vill. Sossarna måste ha mer pengar i valkassan, och då körs oppositionen över. Maktinnehavet skall försvaras till varje pris. Man räknar väl lugnt med att väljarna skall ha glömt till valet. Intresset att höja partistödet står i bjärt kontrast till ointresset att skapa etiska regler för hur finansieringen av de personvalskampanjer som kommer att bli vanliga i framtiden med det nya valsystemet sker. Skall det behöva hända olyckor innan majoriteten reagerar? Om traditionen kastats på sophögen när det gäller förändringar i partistödet, står sig däremot traditionen från tidigare år när det gäller behandlingen av pressstödet i utskottet. Det finns ingen fråga i konstitutionsutskottet där presstödspartierna vågar ta så många egna initiativ som just i presstödsfrågor. Nästan varje år som jag minns har Socialdemokraterna och Centerpartiet i utskottet antingen tagit egna initiativ att höja presstödet utöver regeringens förslag, beslutat om ändring av någon detalj i reglerna för presstödet eller givit regeringen till känna att man vill ha någon ändring i framtiden i regelverket. Det är bl.a. därför som presstödsreglerna är så många och krångliga. Så fort någon centerpartist eller socialdemokrat ser någon marginell möjlighet att öka stödet för de egna tidningarna skriver man en motion, och chansen att man får igenom sitt förslag är stor. Så har skett även i år. Utskottets majoritet har inte mindre än fyra tillkännagivanden till regeringen om önskemål om ändringar i regelverket. Ursprunget till tillkännagivandena är en centermotion. Det som inte hanns med i förhandlingarna om budgeten mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet rättas nu till. Fru talman! Jag ser fram emot att någon forskare skall gå igenom presstödets behandling här i riksdagen. Det skulle vara intressant att få empiriskt stöd för att det här är intressepolitiken som talar. Bostadspolitiken och jordbrukspolitiken har fått sin genomlysning; presstödet återstår. Jag har gjort vad jag har kunnat för att vi skulle få en ordentlig utvärdering av presstödet. Jag tillsatte, i den borgerliga regeringen, en utredning i oktober 1993 med breda direktiv att granska pressens förändrade roll i det helt nya medielandskapet. Det började bra med en vetenskaplig analys av en expertgrupp. Den kom fram med mycket intressanta uppgifter. Men när Bertil Fiskesjö och Kurt Ove Johansson tog vid och skulle dra slutsatser var det stopp. Av hela utredningen bidde en tumme. Allt skulle bli vid det gamla. Under snart 30 år har presstödet haft i stort sett samma inriktning. Att hela medielandskapet är förändrat och att tidningarna inte har samma partikoppling som för 30 år sedan spelar ingen roll för intressepartierna. Varje nytt initiativ till nya dagstidningar motarbetas, och den gamla tidningsstrukturen försvaras till varje pris. Det är uppseendeväckande att under alla sparkampanjer här i riksdagen under de gångna socialdemokratiska åren är det ett anslag som har lämnats i fred: presstödet. Fru talman! Det måste bli en ändring.

Fru talman! Jag har inte antytt att det kommer att bli några nya pengar totalt sett till presstödet. Däremot har jag sagt att Socialdemokraterna och Centern vill ha nya ytterligare förmånliga regler på fyra olika punkter. Det är intressant att notera att det blir litet pengar över i presstödsanslaget. Då måste de användas fullt ut till att stödja varje tidning med litet fler kronor än vad man har gjort tidigare. Min fråga är: Vad är det för värdering och prioritering som ligger bakom ett sådant beslut? Här har vi kris i vården, våra barn får inte en bra skolutbildning, och sysselsättningen minskar dag från dag. Bara på ett par månader har antalet jobb i Sverige minskat med 55 000. Men man skall ändå spreta ut mer pengar till varje tidning via presstödet. Det går inte att diskutera enskilda budgetdetaljer utan att ta med helheten. Catarina Rönnung säger att yttrandefriheten och mångfalden är så väldigt viktig, och därför skall vi ha presstöd. På 13 orter finns det andratidningar. På 57 andra orter finns det bara en tidning. Innebär inte det, med Catarina Rönnungs värdering, att vi nästan inte har någon yttrandefrihet i vårt land, eftersom en så betydande majoritet av våra orter bara har en enda tidning? Syftet med presstödet är ju att se till att vi också kan ha andratidningar. Har då inte presstödet misslyckats? Tekniken att Folkpartiet har ett särskilt yttrande är naturligtvis inte någon taktik i mening att ligga lågt. Jag står för våra åsikter och är beredd att gå ut på gator och torg för att försvara de åsikterna. I framtiden blir det mina partikamrater som kommer att göra det. Catarina Rönnung har inte förstått att det är systemet som förhindrar oss att reservera oss för utgiftsposter där vi vill ha en ökning, dvs. skolan, vården, omsorgen och jobben. I paritet med det reserverar vi oss inte heller för utgiftsminskningar.

Fru talman! Det handlar kanske inte i första hand om pengarnas storlek. Det handlar om de värderingar som ligger bakom de prioriteringar som socialdemokrater och centerpartister gör. Man ser till att de egna tidningarna och de egna partierna hålls skadeslösa samtidigt som betydande sektorer i vårt samhälle, som berör svenska medborgare på djupet i deras vardag, tillåts raseras. Det mest uppseendeväckande är att vi har en minskande sysselsättning, vilket betyder att vi får in mindre pengar i skatt att satsa på sådant vi finner angeläget. Catarina Rönnung tycker att det är väldigt angeläget med presstöd. Jag tycker att det är mindre angeläget och gör en annan värdering. Hela grunden för att vi skall kunna anslå pengar till angelägna reformer är ju att människor arbetar så att det blir produktionsresurser i samhället. Men från månad till månad sjunker sysselsättningen stadigt, och minskningen har varit dramatisk under senare tid. Det är prioriteringen av vad man tycker är viktigt som avgör vad partierna står för. Catarina Rönnung sade tidigare att Folkpartiet hade hela ansvaret. Nej, med det nya budgetsystemet är det den majoritet som beslutar om ramarna och sedan om detaljerna har hela ansvaret för hela den statliga verksamheten. Tidigare har oppositionen haft ett medansvar, därför att man i vissa frågor kunnat kohandla, åstadkomma uppgörelser och kompromisser. Men så är det inte längre. Därför är det min förhoppning att riksdagen i framtiden skall ägna sig mycket mer åt granskning och utvärdering av verksamheter, där majoriteten har makten och även hela ansvaret.

Fru talman! Den nya budgetprocessen som vi nu upplever har medfört åtskilliga nyordningar. Det är naturligtvis precis som Birgit Friggebo har sagt, nämligen att man måste se till helheten. Man kan alltså inte bryta ut vissa speciella områden och företa särskilda åtgärder där. Läget är att riksdagsmajoriteten den 20 november fastställde de ekonomiska ramarna för de olika utgiftsområdena som föreslagits av socialdemokraterna och centerpartisterna för 1998. Dessutom gjordes en preliminär fördelning för år 1999 och 2000. Där står vi alltså. Vi accepterar inte de resultat som kom fram genom denna uppgörelse och kan inte ställa oss bakom riksdagens helhetsbeslut, eftersom det är en helt annan politik än den vi vill föra. Vi vill se till att skapa förutsättningar för en större enskild sektor och ett starkare civilt samhälle. Vi vill också skapa förutsättningar för att råda bot på den eländiga massarbetslöshet som Birgit Friggebo berörde tidigare. Vi vill ha en politik som går från subventioner och bidrag till framför allt skattesänkningar, främst för låg och medelinkomsttagarna. Vi har för närvarande ett skattetryck i landet som är olidligt. Det är det högsta i världen. Man möter ingen som inte känner att detta är någonting av det värsta och något som skapar förtvivlade situationer i många hem. Vi vill lätta på skatteoket för att därmed också kunna ge människorna en större frihet. 1 är 397 miljoner kronor lägre än det som föreslagits av socialdemokrater och centerpartister. Majoriteten är alltså av en annan mening, och vi har bara att rätta oss därefter. Precis som Folkpartiet har vi lagt fram våra synpunkter i ett särskilt yttrande. Det vore fullständigt meningslöst att göra reservationer på enskilda punkter. Vi kommer alltså inte att delta i besluten om anslagsfördelningen för utgiftsområde 1. Vi har heller inga reservationer att yrka bifall till. Jag kan bara erinra litet om var vi, i likhet med Birgit Friggebo och Folkpartiet, vill göra våra besparingar, nämligen på partistödet och presstödet. Låt mig påminna om presstödets historia. Både presstödet och partistödet tillkom under 1960-talet, det årtionde då så mycket var villrådigt och då vänsterpopulismen regerade över hela linjen. En presstödsutredning tillsattes 1963. Vad den kom fram till, eller rättare sagt inte kom fram till, blev föremål för en livlig debatt i 1964 års valrörelse. Utredningsförslaget var vettlöst. Det utgick ifrån att de politiska partierna skulle ha huvudansvaret för pressens utveckling. Så var det naturligtvis inte. Man föreslog att de politiska partierna skulle fördela pengar till de olika tidningarna. Detta förslag gick dessbättre inte igenom, utan i stället tillsattes en ny pressutredning 1967. Den föreslog i huvudsak två saker. Dels skulle en presslånefond inrättas, dels skulle man ha en särskild distributionsrabatt. På detta har man sedan byggt vidare. Partistödet kom till 1966, och orsaken till det var densamma som när det gällde presstödet. LO, socialdemokraternas mjölkkossa framför andra, hade tröttnat på att själv bära ansvaret och ge ut pengar i olika sammanhang. Man fick i stället dra pengar från skattebetalarna, vilket var en bekväm väg att gå. På det sättet har man sedan fortsatt. Presstödet har spelat ut sin roll. Det är inte alls så att det leder till någon mångfald, som Catarina Rönnung stod här och sade. Jag tänker på alla dessa tidningar som knappt når upp till en upplaga av 2 000 exemplar. Det är dyra exemplar - väldigt dyra exemplar. De kostar tiotals kronor styck om man slår ut presstödet. Vi har fått ett helt nytt mediesamhälle, där TV naturligtvis spelar en väldigt stor roll. Även radio spelar en stor roll, och inte minst den digitala radion kommer att spela en stor roll. Mot denna bakgrund ter det sig minst sagt förlegat att hålla fast vid en så gammal form för stöd och subventioner till framför allt egna partitidningar. Partistödet är heller ingenting att yvas över. Det finns inte något demokratiskt land i världen där de politiska partierna är så beroende av stöd från det offentliga som i Sverige. Birgit Friggebo talade också om detta. Människor har det besvärligt. De kan inte klara upp sin egen situation där hemma. Vården fallerar och skolan släpar efter. I en sådan situation är det minst sagt utmanande när de politiska partierna lassar på egna subventioner till den egna verksamheten. Moderata samlingspartiet har föreslagit att pressstödet skall avvecklas i två etapper; dels skall man dra ned presstödet under 1998 med 300 miljoner kronor, dels skall resten sedan försvinna under året därefter. I det sammanhanget kan också Presstödsnämnden avskaffas. Vi moderater har föreslagit att partistödet skall dras ned till en tredjedel av det som föreslagits i budgeten och att man samtidigt skall reformera det eventuella stöd som bör utgå. Man skall också komma ihåg att om man gör de politiska partierna så beroende av det offentliga som man nu har gjort leder det också självfallet till att demokratin indirekt försvagas. Det leder till ett beroende, och beroende är aldrig bra - särskilt inte i politiska sammanhang. Skall man gå in och diskutera några punkter i detta finns det en punkt som ligger mig rätt varm om hjärtat, nämligen anslagen till hovstaten. Man har att förvalta sådant som är av stor betydelse för vårt kulturella arv. Tänk på alla de föremål som finns i slottets husgerådskammare etc! Frågan är om anslagen räcker. Moderaterna har inget yrkande om detta, men jag tror att det finns all anledning för konstitutionsutskottet, som har försökt följa verksamheten, att återigen ta sig en titt på hur den verkligen ser ut. Ovärderliga föremål får inte skadas eller kanske t.o.m. försvinna. Fru talman! Till sist vill jag få fört till protokollet ett tack till Birgit Friggebo för den tid som hon har verkat som konstitutionsutskottets ordförande och även för arbetet i andra positioner inom utskottet.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

Fru talman! En osanning blir inte sannare för att den upprepas många gånger. Catarina Rönnung har väl precis som vi andra kunnat följa det meningsutbyte som ägt rum mellan Ingela Thalén, som ju fått ta tillbaka sina anklagelser mot Moderata samlingspartiet, och bl.a. Carl Bildt. I själva verket skulle kommunerna få ett ordentligt tillskott i kassan med det moderata budgetförslaget. Den agitationen kan vi väl definitivt avskriva vid det här laget. Inga stora pengar, säger Catarina Rönnung om partistödet. Nej, det är det kanske inte - inte om vi ser på miljardbugeten som sådan. Då är det naturligtvis inga stora pengar. Men i min barndom fick jag lära mig talesättet: Många bäckar små gör en stor å. I det här fallet måste man naturligtvis på utgiftsområde 1 bidra efter fattig förmåga till att försöka skrapa ihop de pengar som bättre behövs på andra områden. Tycker inte Catarina Rönnung också att det är något principiellt fel när ett politiskt parti blir beroende? Det gäller oavsett det är fråga om att bli beroende av ett eller några få företag eller, som i Socialdemokraternas fall, beroende av Landsorganisationen och vad de olika fackliga organisationerna i sin välvilja kan tänkas vilja bidra med. Nog finns det åtskilligt att förundra sig över i detta, men inte finns det särskilt mycket principiellt försvar som kan uppbådas för vare sig presstödet eller partistödet.

Fru talman! Mig veterligen har inte några politiker, vare sig kommunpolitiker eller landstingspolitiker, inom Moderata samlingspartiet angripit partiets politik. Däremot hade de hoppats att Carl Bildt skulle ha kunnat delta litet mer i debatten på de här områdena. Men han har som bekant haft att skriva en bok om vad som hänt i Bosnien. Inte minst den engelska versionen har tagit åtskillig tid i anspråk för honom. Sifferexercisen som Catarina Rönnung kör med är faktiskt avskriven vid det här laget. Det var i stället fråga om en 50-miljardersvinst för kommunerna vid det kommande budgetåret. Jag blir rätt upprörd och rätt förvånad när Catarina Rönnung tror att de politiska partierna i Sverige inte skulle vara beroende av det stöd de får från det offentliga för sin existens. Hon talar om medlemsavgifter. Men medlemsavgiften är ju en loppspott i sammanhanget! Partierna har dessutom inte särskilt många medlemmar kvar. När man på den socialdemokratiska sidan tvingades lägga av med kollektivanslutningen blev det inte så förfärligt många kvar. De andra partiernas medlemsantal har också minskat. Räkna ut vad det blir: Det blir totalt inte mer än 400 000 människor som är engagerade i politiska partier i landet. Då blir det inte några stora pengar på medlemsavgifterna. Sanningen är att partierna till 70-80 % är beroende av offentliga medel. Något sådant beroende finns inte i något annat land. Det brukar heta: Fria partier i fria staters liv. Men frågan är om partierna i Sverige verkligen är fria.

Fru talman! Budgeten för rikets styrelse som vi diskuterar i dag är litet speciell vid jämförelse med budgeten i stort. Sett över mandatperioden finns det tydliga skillnader gentemot de generella besparingar och nedskärningar vi har fått se inom väldigt många områden. Anslagen till riksdagen har ökat kraftigt. Det gäller på flera områden, bl.a. ersättningen till ledamöterna. I år har det i praktiken blivit ett överdrag gentemot budgeten med 10 miljoner kronor. Samma sak gäller riksdagens förvaltning som har tvingats begära kraftigt ökade anslag för att kunna ha råd att införskaffa lägenheter till ledamöterna. Partistödet har ökat för 1997, och den ökningen fortsätter i budgeten för 1998. Anslagen för regeringen har ökat ännu mer. Där överskrids budgeten för 1997 med 17 %. Jag tror att det är unikt i budgeten som helhet. Det finns inget anslag, ingen myndighet e.d. som missköter sin budget så till den milda grad som regeringen själv gör. Det verkar inte finnas någon styrsel bland de högsta i riket - som kanske Birger Hagård skulle ha uttryckt sig. Jag tycker att detta är anmärkningsvärt. Nu har en ny budgetprocess som skall strama upp det hela antagits. Jag tycker att man i stor utsträckning kan ifrågasätta behovet av denna nya budgetprocess. De som verkligen tycks behöva en uppstramning är regeringen - som inte alls klarar sig utan att utvidga sig och öka omfattningen när det gäller tjänstemän och resor och andra kostnader. Miljöpartiet föreslår just regeringen att lära sig att hushålla litet mer. Man måste gå in för att fungera i den nya budgetprocessen på ett rimligt sätt. Vi föreslår en minskning med 100 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. När det gäller partistödet föreslår vi en minskning på 30 miljoner kronor. Vi föreslår också en minskning på 30 miljoner kronor i ersättningen till ledamöterna. Till skillnad från Folkpartiet och Moderaterna lägger vi fram dessa förslag i en reservation. Vi tycker också att det är rimligt att rösta om de olika anslagen. Som Folkpartiet och Moderaterna har framhållit i dagens debatt innebär den nya budgetprocessen att makt i stor utsträckning har flyttat från riksdagen till regeringen. Det går inte att komma bort från den saken. Det är en allvarlig förändring av det svenska politiska systemet. Birgit Friggebo menar att detta innebär att riksdagen i större utsträckning skall vara ett kontrollerande organ så som det är i många andra parlament där inflytandet över politiken från parlamentens sida inte har varit lika stort. Jag tycker att det är en tråkig utveckling. Nu har vi sett tendensen att makten har flyttat från riksdagen till regeringen inom många områden. Inte minst har EU-medlemskapet fått den konsekvensen. Regeringen har blivit lagstiftande organ och har nu i praktiken ensamt ansvar för budgeten. Jag tror personligen att detta kommer att få ytterligare konsekvenser som vi inte har fått se än. Mycket talar för att den regering som sitter i dag är den sista minoritetsregeringen i Sverige. Varje politiskt parti med någon anständighet kommer i framtiden att kräva att få sitta med i en regering. Man kommer i längden inte att acceptera att fortsätta att stödja en minoritetsregering som det politiska system vi har haft tidigare har tillåtit. Det innebär stora förändringar i det politiska systemet i Sverige. Vi har under decennier haft en lång tradition av minoritetsregeringar där riksdagen har haft ett visst inflytande över den politiska situationen. Jag skall gå in på vår reservation angående upphandling av miljövänlig el. Två socialdemokratiska ledamöter har väckt en motion som är alldeles utmärkt. Där föreslås att riksdagen skall gå före med att införskaffa miljövänlig el. Det är ett bra förslag. När det nu äntligen finns en majoritet i riksdagen för att påbörja en kärnkraftsavveckling borde det vara naturligt att riksdagen går före med att köpa in miljövänlig el. Jag vill kraftigt understödja dessa förslag genom att yrka bifall till reservationerna 2 och 3.

Fru talman! Jag kan inskränka mig till att i en del avseenden hålla med Peter Eriksson om en del av de saker som har diskuterats här. Det gäller - och det har flera partiföreträdare varit inne på - kritiken av budgetsystemet som numera dessvärre tillämpas och som kraftigt har reducerat riksdagens möjligheter att påverka politiken. Må det i demokratins namn snarast möjligt komma en omprövning och en förändring. De olika anslagsposterna är egentligen redan satta. Men det går att föreslå anslagsminskningar. Vi i Vänsterpartiet har velat dels ta tillbaka den ökning av partistödet som har ägt rum med 30 miljoner kronor, dels anser vi, med samma argument som Peter Eriksson, att det råder en viss slösaktighet i Regeringskansliet. En sänkning av anslaget till Regeringskansliet är därmed motiverad. Vi har yrkat på ett 50 miljoner kronor lägre belopp än vad regeringen vill ha. Det finns många konkreta exempel på slöseri. Fru talman! Jag vill emellertid inte utveckla argumenten kring detta då det är sent på dagen och det har varit en lång debatt i andra ämnen. Trots att Birgit Friggebo inte är närvarande på grund av en TV-debatt som hon var tvungen att delta i, vill jag ändå ta tillfället i akt - eftersom det är sista gången med ett KU tacka henne för hennes insatser under valperioden. Hon har varit en skicklig och lyhörd utskottsordförande och en rak och direkt motståndare i många debatter, med en många gånger tankeväckande och stimulerande argumentering. Vi får önska henne lycka till i hennes nya värv.

Fru talman! Jag måste ta en replik på den sista frågeställningen om att Birgit Friggebo har varit en duktig och skicklig ordförande i konstitutionsutskottet. Jag måste säga att jag verkligen kan instämma mycket starkt i detta. Hon har varit en oerhört skicklig ordförande. Det var synd att hon var tvungen att smita i väg nu på slutet, men vi får kanske möjlighet att tacka henne senare. Jag vill ändå till protokollet få infört att jag instämmer i det som alla ledamöter tidigare har sagt i debatten om att Birgit Friggebo har varit mycket kompetent och skicklig som ordförande i vårt eminenta utskott.

Fru talman! För att göra fru Rönnung ännu mera glad och till freds ber jag att få yrka bifall till reservation nr 1. Den utmärkta reservationen nr 3 om miljövänlig el har Peter Eriksson redan yrkat bifall till. Jag vill också säga att så fort det är någon som kritiserar regeringsapparaten är standardargumentet från en annars utmärkt politiker som Catarina Rönnung att det andas populism. Jag tycker i och för sig inte att det nedvärderar innehållet i vad man gör om vissa saker blir avslöjade i kvällstidningar eller annan fri press. Vi skall hålla en fri, oberoende och kritisk press under armarna, och det är därför som jag i princip inte är emot att vi har ett presstöd.

Fru talman! Jag tror att vi får ta en diskussion och definiera vad populism är när vi har mera tid till förfogande. Det är väldigt lätt för fru Rönnung att säga att det är populism så fort någon är kritisk mot det politiska etablissemanget. Omvänt kommer samma anklagelser om överbud och populism när man försvarar utsatta gruppers intressen. Men när man angriper de välbeställda, eller i det här fallet en byråkrati som har ett övermått av resurser, kommer den anklagelsen inte som ett brev på posten men som en betingad reflex. Vi får kanske höja debattnivån med litet mera fantasi i polemiken framöver.

Fru talman!

Jag trodde att det var det som var anledningen till att Catarina Rönnung anklagade Kenneth Kvist och mig så ohyggligt för populism. Men det visade sig att det inte var det, utan det var detta att vi ville att det skulle införas miljömärkt el som var populism. Catarina Rönnung säger att man redan har lovat detta från förvaltningens sida. Det är inte sant. Det står inte så, utan det står att man "avser att se över möjligheten att beakta miljökrav". Jag undrar om Catarina Rönnung hade läst dåligt innan hon bestämde sig. Det finns ännu möjlighet att ändra sig. Det finns en möjlighet att ställa sig upp i talarstolen och säga att det inte var som hon trodde, utan att det är en bra reservation när hon tittar mera noggrant på den och att hon kan rösta på den. Vi har omröstningen i morgon. Gör det, Catarina Rönnung!

Fru talman! Allvarligt talat skulle vi aldrig ha kommit till rätta med budgetunderskottet på 200 miljarder om alla hade betett sig på det sättet och gjort sådana överskridanden. Då skulle vi ha fortsatt med den typen av enorma underskott och upplåning av staten. Men lyckligtvis har inte alla betett sig så illa som regeringen har gjort på det här området. När det gäller frågan om miljömärkt el tycker jag ändå att den skrivning som finns i betänkandet är till intet förpliktande. Om man vill ha en förändring till stånd och få till ett beslut som innebär att riksdagen går före på detta område och satsar på miljömärkt el skall man nog yrka bifall till reservationen.

Värderade talman! Jag vill inleda med att markera min tacksamhet gentemot kulturutskottets kanslichef sedan många år, Lennart Persson. Han har nu lämnat sin tjänst för att som pensionär själv kunna avgöra vilka kulturyttringar han vill ägna kraft och intresse åt i fortsättningen. I dag följer Lennart Persson kulturdebatten för sista gången som ansvarig för betänkandets innehåll. Ett utskotts kansli har avgörande betydelse för hur våra beslut formuleras men också för vilket underlag de bygger på. Tack, Lennart Persson, för att du ständigt haft ambitionen att ge korrekthet, saklighet, kunnighet, tjänstvillighet och effektivitet åt kulturutskottets kansliverksamhet. Det har inte heller varit någon nackdel att din humor finns tillgänglig omedelbart under den formella och juridiskt pregnanta ämbetsmannaytan. Jag vill också önska din efterträdare som kanslichef i kulturutskottet, Lena Axelsson-Westlund, trivsel och framgång i den nya uppgiften. Ett enigt kulturutskott önskade se dig på den posten. Välkommen! Värderade talman! Vi som har åtagit oss ansvar för den s.k. kulturpolitiken har säkert en egen ambition med vår uppgift. Även om vi är överens om de nationella kulturpolitiska målen, som riksdagen antog år 1996, kan det skilja något i hur vårt synsätt påverkar våra politiska förslag och ställningstaganden. Folkpartiet verkar för ett samhälle där den kulturella och moraliska traditionen präglas av tilltro till den enskilda människans möjligheter. Visst kan vi konstatera att det vi kallar kultur har ett egenvärde, men den för mig viktigaste orsaken till att vi slår vakt om goda resurser för kulturell verksamhet är att de ger upplevelser som lyfter tillvaron för oss människor. Kulturpolitikens uppgift är att stärka förutsättningarna för humanismens ideal att leva vidare och utvecklas. Våra moraliska val kan aldrig göras i ett tomrum. De förutsätter en bakgrund av erfarenheter, tolkningsmönster och problemställningar som kulturen gör levande. Kulturarvet skall aldrig betraktas enbart som musealt. Det är varje generations möjlighet att - med ansvar för kulturarv och traditioner - utveckla kulturen efter varje tids förutsättning. Ett exempel på vad jag menar med detta tar jag från musikens värld. Samtidigt som vi utvecklar ny musik där ljud och effekter bildas på elektronisk väg, t.ex. i relativt billiga och fantastiskt mångsidiga synthesizers, slutar vi inte att vårda och använda gamla instrument. Mest tydligt är nog detta på klaverinstrumentens område. Trots att man nu kan konstruera elektroniska s.k. instrument som härmar alla tiders orglar och andra instrument fortsätter vi att vårda, spela på, utbilda för och skriva musik för mekaniska orglar i våra kyrkor och konsertlokaler. Även om varje människa är unik förenas vi av vissa gemensamma andliga och materiella behov. Vi har alla rätt till liv, frihet och sökande efter lycka. Samtidigt har vi ansvar för att dessa rättigheter omfattar alla. Liberal individualism är därför oförenlig med en egoism där man bara ser till sig själv. Folkpartiet betraktar alla människor som jämlikar - men inte som lika. Kraven på jämlikhet betyder inte att alla skall leva likadant, utan att alla skall ha möjligheter att utvecklas som självständiga människor. Även i den utvecklingen erbjuder det som benämns kultur en mångfald i vilken var och en av oss kan finna sin del. Kulturpolitiken skall uppmuntra och underlätta den individuella processen. Grunden för idé och normbildningen måste vara en omfattande andlig frihet. Rätten att fritt skildra verkligheten och fritt uttrycka åsikter, erfarenheter och värderingar skall ha starkt grundlagsskydd. Endast då kan människor i fredliga former påverka och låta sig påverkas av andra. Ett utbyte av tankar, idéer och argument är grunden för varje samhälle som präglas av växande. En levande kultur förutsätter många fria kulturskapare. I dag är medier, organisationer, konstnärer och forskare ofta direkt beroende av bidrag från den gemensamma resursen - stat, landsting och kommun. För att minska beroendet av den offentliga makten bör kulturlivet i större utsträckning stimuleras genom generella metoder som avdragsrätt för gåvor till kulturella ändamål och gynnsamma skattevillkor för kulturskapare. Samtidigt är det viktigt för Folkpartiet att stödja en politik där inte enbart individens egna ekonomiska förutsättningar avgör hans eller hennes möjligheter att få del av det vi kallar kultur. Värderade talman! Den socialdemokratiska regeringens budgetförslag inom kulturområdet - som är grund för debatt och beslut i dag - stöter inte på särskilt stort motstånd från Folkpartiet. Vi är starkt kritiska mot ett och annat förslag, och vi vill på vissa områden göra en annan prioritering än vad regeringen och kulturutskottets majoritet gör. Men i stort sett har vi en försonlig inställning till regeringens syn på kulturpolitiken. Jag vill något beröra Moderata samlingspartiets kulturpolitik som den framstår enligt motioner och reservationer i kulturutskottet. Samarbetet i den s.k. borgerliga gruppen i kulturutskottet är mycket gott - samarbetet är förresten gott i hela utskottet; vi har en trivsam atmosfär och med ordförandens, vice ordförandens och kansliets hjälp hanterar vi motsättningarna på ett generöst sätt - men nu skulle jag säga något om moderaterna. Det vore nämligen illa om de som iakttar denna debatt skulle tro att Moderata samlingspartiets syn på kulturpolitikens resurser stöds av övriga borgerliga partier. Jag har stor respekt för Moderata samlingspartiets arbete för att sänka skatter. Visst verkar även Folkpartiet för att medborgarna skall få lägre skatt. En viktig insats för en vettig skattepolitik gjordes i skatteöverenskommelsen mellan socialdemokrater och folkpartister för några år sedan. Om regeringen kunde leva upp till den överenskommelsen skulle mycket vara vunnet. Moderaterna måste naturligtvis visa vad deras förslag om drastiskt sänkta skatter får för följder på olika politiska områden.

Ni framför ett förslag om en kulturfond till vilken allmänheten skulle kunna skänka pengar och som genom att staten tillskjuter lika mycket skulle kunna tillföra resurser till kulturlivet. Det är en god tanke, men tyvärr tror jag inte att vi kan bygga svenskt kulturliv på gåvor eller på att det i dödsannonserna står: I stället för blommor, tänk på statens kulturfond. Observera att jag gärna samarbetar med moderaterna i kulturutskottet och att jag tror att våra partier skulle kunna ingå i en regering. Det är dock otänkbart att ett sådant samarbete skulle kunna resultera i den utarmning av svenskt kulturliv som Moderata samlingspartiets besparingsförslag skulle innebära. Jag tror inte heller att moderata kulturpolitiker egentligen visar sin ambition med vad som markeras i det här betänkandet. Det skulle förvåna mig om moderaterna i den här kulturdebatten framför något eldigt försvar för alla besparingar. Därför uppfattar jag Moderata samlingspartiets agerande i det här sammanhanget som något falskt. Ni vill framstå för svenska folket som de lägsta skatternas försvarare. Därmed måste ni markera att de ekonomiska beräkningarna går ihop. Samtidigt vet ni att ni aldrig skulle kunna få majoritet t.ex. för sådan utarmning av kulturpolitiken som era förslag skulle innebära. Ni räknar med att om ni bara får rösterna från människor som gärna ser att skatten minskar kan ni sedan skylla på oss andra om det inte går att leva upp till löftena. Värderade talman! För mig är det viktigt att här göra denna markering. I det goda samarbetet med moderaterna i kulturutskottet är det en oerhörd skillnad mellan den personliga vänskapen och möjligheten till en samsyn byggd på värderingar enligt moderat modell efter innehållet i dagens kulturbetänkande.

Varje replik får vara två minuter, och nu är Elisabeth Fleetwoods talartid slut.

Värderade talman! Detta var inget angrepp från mig på Moderata samlingspartiet. Det var en redovisning av vad Moderata samlingspartiets agerande i detta betänkande skulle få för följder. Om sanningen förs fram kan man inte säga att det är ett angrepp. Men jag kan förstå att Moderaterna uppfattar detta som ett angrepp. Bäst för Moderata samlingspartiets rykte vore om sådant här inte kom fram i den allmänna debatten. Nej, kära Elisabeth Fleetwood, tillvaron är inte så rakt fram att man kan klara sig igenom den utan att snirkla sig fram litet grand. Det går inte att bara driva en linje som gynnar de människor som själva har råd att betala sina kulturinsatser. Vi måste ha en kulturpolitik som ger alla människor i Sverige rimliga möjligheter att få del av svensk kultur. Det gynnas inte av Moderata samlingspartiets förslag. Försvara detta förslag i stället för att angripa mina synpunkter, som var en redovisning av ert förslag. Försvara vad ni har skrivit.

Värderade talman! Jag vill gärna hålla en sådan stil i den här typen av debatter att jag inte förutsätter att allt som Socialdemokraterna gör är dåligt och att jag inte heller förutsätter att allt som Moderata samlingspartiet föreslår är bra just därför att mitt parti skall ingå i en regering med Moderata samlingspartiet. Vi måste kunna föra en sådan debatt att vi kan ha en kärleksfull attityd till varandra hela tiden och ändå våga markera vad som skiljer oss åt. Hur skall väljarna annars kunna veta vem i ett block som de skall stödja, om de tror att det är det största partiets villkor som hela tiden gäller? Så är det inte i dessa frågor. Och Moderata samlingspartiets politiker vet att det inte kommer att vara möjligt att få igenom dessa häpnadsväckande förslagen på neddragningar som ni redovisar. Då tycker jag gott att man kan säga att detta inte kommer att gå. Men om man vill vara säker på att man skall få stöd för en kulturpolitik som gynnar människors behov av upplevelser, då skall man inte rösta på Moderata samlingspartiet.

Fru talman! Vänsterpartiets utskottspunkter i den statliga kulturpolitiken är att den skall skapa aktivitet och delaktighet. Kulturen skall inte bara distribueras. Kulturpolitiken skall ge barn och unga rätt att skapa själva. Och kulturpolitiken skall aktivt se till att de olika kulturer som finns i Sverige får utrymme och möjlighet att berika och integreras med varandra. Kulturpolitiken skall motverka den sociala snedfördelningen och medverka till kulturellt deltagande. Vi måste tillåta kulturen att få kosta, vilket innebär att vi måste ta oss råd till en långsiktighet i kulturpolitiken. Vi måste ge främst våra barn möjligheter till uttrycksmedel. Vi måste sätta yttrandefriheten och demokratin i fokus. Detta krävs i ett samhälle där mycket kultur förmedlas med hjälp av sofistikerad teknik som är styrd av rent kommersiella intressen. Kulturen kan inte bli självfinansierande. Det ligger i dess natur. I dag lever kulturen i en paradox, där marknaden både är dess moder och dess fiende. Nya medier bidrar till kulturens spridning samtidigt som den kan förgöras av just kommersiell masspridning i världsomspännande kommunikationsnät. Det är viktigt att mötet i kulturen lyfts fram, mötet mellan människor i processen. Kultur är en mycket viktig positiv drivkraft i hela samhällsbygget. Musik, teater, konstarterna, bildningen och språket är delar i vår kulturella identitet. Om vi har en stark kulturell identitet är det också mycket lättare att möta andra och att dela med oss till andra och att också ta emot. Därför är kulturen en viktig demokratibärare. Den ger oss verktyg att sätta gränser, bli kritiska, välja och välja bort. Ordet kultur kan betyda livsmönster - hur vi faktiskt lever våra liv. I denna vida mening av ordet kultur handlar i egentlig mening all politik om kultur. Men det finns också de som vill begränsa kulturen till de sköna konstarterna. För Vänsterpartiet är detta oacceptabelt. Det är nog här som vårt och andra partiers kultursyn skiljer sig mest åt. Vår utgångspunkt med kulturpolitiken är individens behov av att behärska sina uttrycksmedel, bli kritiska tänkare och använda kulturen och dess uttrycksmedel för att berika sina liv - delaktighet, närhet, tillgänglighet och sammanhang. Man kan säga att kulturen skänker tanken flykt, ger röst åt hoppet och kraft att förändra. Trots detta och trots att det statliga målet kom 1974 har kulturlivet inte flyttat fram sina positioner för arbetarklassen, medelklassen eller de unga i någon större omfattning. 17 % av alla svenskar i Sverige har utländsk bakgrund. Att svenskar inte bara är blåögda, blonda och blågula utan också mörkhåriga och mångkulturella märks alldeles för litet i kulturlivet. Vänsterpartiet menar att det behöver visas mer av den invandrade kulturen på gallerier, teatrar och museerna. Det är därför viktigt att vi satsar ännu litet mer på kultur. Om vår utökade ram hade gått igenom hade vi satsat på just detta. Vi hade satsat på kvinnomuseum, arbetsplatsbibliotek, folkbildning, kulturskolor, fria grupper, amatörkultur, barnkultur, kulturminnesvård, m.m. Vår ram är 200 miljoner kronor större än regeringens budgetförslag och 760 miljoner kronor större än Moderaternas budgetförslag. Jag vill säga det så att ni vet, eftersom jag tror att det många gånger låter som om vi är väldigt ense i kulturdebatten. Men det skiljer sig väldigt mycket åt i fråga om hur vi vill ge pengar. Vänsterpartiet vill också att den privatfinansierade kultursektorn skall utredas. I vår reservation 7 skriver vi att de privata kulturutgifterna är mycket stora och att det är främst de offentliga utgifterna som hittills har utretts. Vänsterpartiet anser att det behöver tydliggöras hur sambandet mellan exempelvis folkbiblioteken och bokhandeln är och vilken betydelse musikskolorna och kulturskolorna har för musikbranschen och hur de privata kulturpengarna fördelas mellan män och kvinnor. Detta är frågor som vi vill ha svar på genom en utredning. Eftersom vår kulturminister är här i dag ser jag gärna att hon också kommer in på dessa frågor och att hon talar om hur Socialdemokraterna ser just på kulturen som demokratibärare och som medel att utjämna klass och könsorättvisorna i samhället. 12 december håller Statens kulturråd möte om hur det statliga stödet till de regionala kulturinstitutionerna skall fördelas. Jag väntar med spänning på vad resultatet blir. Det regionala kulturstödet har ju diskuterats en hel del. Jag undrar om kulturministern är beredd att aktivt bidra till att statsteatrar av god kvalitet säkerställs i hela landet. Är kulturministern beredd att mot bakgrund av erfarenheter av det reformerade bidragssystemet bättre främja kontinuitet, ensembleteater och fasta anställningar för administrativ och teknisk personal och också upprätta en rimligare balans mellan fast och tillfälligt anställd personal på våra länsteatrar? Är kulturministern lika säker som jag på att statsbidraget inte, eller i väldigt liten omfattning, kommer att utgå just till Göteborgs Stadsteater, som har debatterats mycket under den senaste tiden? Är det inte just för att fördela hit som kulturministern har undanhållit 26 miljoner kronor av budgeten?

Fru talman! Kära ledamöter i kulturutskottet, åhörare och kulturminister! Jag börjar med att yrka bifall till Miljöpartiets budgetreservation i dess helhet. Jag gör det därför att jag inledningsvis vill fokusera på, som vi i Miljöpartiet anser, det faktum att vi har råd med Sveriges länsmusik för barnens och hela Musiksveriges skull. Det finns kanske ingenting som ger så mycket tillbaka som en krona till musik. Varje krona ger väldigt mycket tillbaka. Däremot anser vi att det är direkt felaktigt att ge av skattebetalarnas pengar till Vad är det här för galen kulturpolitik? Är inte socialdemokraterna och centerpartisterna rädda om sitt rykte? Tänk om någon uppfattar detta som muta! Vi talar om solidaritet och kärlek som överordnade samhälleliga värderingar. Medmänsklighet skall utgöra en grund för handling. Hur kan det då komma sig att endast ett fåtal människor tycks låta sig påverkas av detta i det praktiska livet? Kan kulturarbetaren öka människans förståelse för sitt eget handlande, öka hennes delaktighet och ansvar i samhällsbygget? Ja, det tror vi. Vi i Miljöpartiet menar att inte hela människan har hunnit med i den alltmer accelererande och snabba materiella utvecklingen. Andlighet och mystik har rationaliserats bort på vägen. Urgammal kunskap om människan och hennes sammanhang tillsammans med naturen har fallit i glömska. Många söker i dag. Man lockas än hit, än dit. Man upplever främlingskap och utanförskap och bygger upp egna kulturella normer - vi och de. Jag vill påstå att det människan gör i det yttre mot moder jord också återspeglas i det hon gör alldeles själv mot sitt inre; ett yttre kalhygge står för ett inre kalhygge. De största krigshoten i dag är de sociala skillnaderna i världen, ekologisk utsugning och förstörelse. I det kulturella dynamiska växelspelet mellan att värna, vårda och visa vårt kulturarv finns också framtiden med alla dess möjligheter. Sång, musik, drama, bild och rumslig delaktighet, att se och att ge, har avgörande betydelse för mänsklig tillväxt och för ansvarstagande. Respekt för naturen är detsamma som respekt för människan själv. Därför vill vi komplettera ett av de kulturpolitiska målen med att visa på en långsiktigt hållbar livsstil med minskat beroende av myndigheter och snävt marknadstänkande. Med detta yrkar jag bifall till reservation 1 avseende mom. 1. Fru talman! När det lilla barnet skrattar kommer själen till barnet, enligt gammal grekisk tro. I går kväll på Dramaten sade Dario Fo att intelligensen föds med skrattet. Jag som alltid har hävdat att det skall vara kul att gå i skolan kände mig genast styrkt. Kanske är skolan vår allra viktigaste kulturförmedlare. Det är där som vår framtid formas i det nya. Det finns åtskilligt att göra - mer än som i dag görs. Det handlar om att bjuda eleverna goda förebilder i konst och drama och om att låta dem själva vara med och gestalta. Vårt första språk var kanske just mimteatern. Barnets första steg kan, tycker jag, mest liknas vid dans. Här menar jag att det är synnerligen viktigt att kultur i skolan inte bara så att säga blir ett snuttifierat inslag, utan självklart skall kulturen genomsyra allt arbete i skolan. De båda hjärnhalvorna behöver få näring av och ge näring till varandra varje dag. Här stöttar vi en reservation som är gemensam för Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Vi i Miljöpartiet har den bestämda uppfattningen att investeringar i kulturell verksamhet inte är en budgetbelastning utan en framtidsinvestering. Varje samhälle som vill bevara eller locka till sig ekonomiska aktiviteter behöver visa upp satsningar på kulturella insatser, på möjligheter för människor att nära delta i kulturella aktiviteter. Trots det går endast en blygsam summa, 4,7 miljarder kronor av de statliga medlen, till kultur. Men vi får så mycket för varje insatt krona. Detta kan icke betonas tillräckligt mycket. I realiteten behöver våra institutioner faktiskt göra besparingar hela tiden fastän de har lyckats få sina anslag på en något så när rimligt jämn nivå. Samma belopp skall ju finansiera ökade hyreskostnader och löner. Effektivisering är ett honnörsord. Den statliga lönekompensationen ger bara minimalt tillbaka. Det gör att ett lönepåslag innebär att färre får arbeta mera. Det finns nämligen inte längre så mycket mer att spara på än just människor. Några till får helt enkelt sparken. Det här är genomgående i hela samhället. Det dagsaktuella läget är mer ansvar, mer jobb, större krav på föräldrar, mindre tid för barn osv., samtidigt som en stor grupp människor ställts utanför samhällets gemenskap. Den ekvationen går inte ihop. När vi forskar om äldre samhällen bedömer vi dem efter deras sociala arrangemang, deras relationer, de konstföremål som man omger sig med och den arkitektur som människor har valt att bosätta sig i. Så kommer också andra att bedöma oss. Ett samhälle kan vara hur funktionellt och effektivt som helst, men utan ett blomstrande kulturliv kan det knappast räknas som livsbejakande eller ens framstående. Fru talman! Det kanske inte är mera kulturpolitik som just nu behövs, utan det kanske handlar om en implementering av kultur i det dagliga livet. Vad vi som politiker kan bistå med är att fördela de ekonomiska resurserna så att de inte endast räcker till att förvalta och bevara utan också till att skapa och växa. En solidarisk kulturpolitik innebär att mer satsas på dem som har mindre resurser eller som av andra orsaker har svårt att ta del av kulturutbudet. Därför är det också viktigt att biljettpriser hålls på en rimlig och låg nivå. Alla skall ha råd att besöka teater, dans, konserter och museer. För att enkelt kunna överblicka vad det kostar att förvalta nationellt intressanta byggnader, t.ex. Nationalmuseum, vill vi separera kostnaderna från den praktiska verksamheten till produktion av utställningar. Utskottets ledamöter behöver få relationsförhållandena enkelt redovisade. Vi ställer oss också frågande inför marknadshyressättning på s.k. nyttolokaler. Fru talman! Kultur är en viktig kunskapskälla som kan hjälpa oss att öka vår förståelse för varandra och den tid vi lever i. Vi vill hålla alla dörrar öppna för samspel mellan äldre och yngre och ny svensk kultur. Det är i mångfalden identiteten stärks. Möte i musik och dans är kanske det allra innerligaste sättet att närma sig okända kulturyttringar från hela världen. Det känns i hela kroppen hur lika vi egentligen är i all vår olikhet när vi hör på musik. Här måste jag nämna det som jag kanske tycker är både det mest fascinerande och det mest skrämmande: den totala likriktning som pågår överallt. Samma typ av program och nyheter matas ut över hela världen. Den här likriktningen borde rimligen snart mötas av en internationell motattack, kravet att få vara just den jag är. Och vem är just jag? Det sökandet är redan på gång inom vissa delar av samhället. I annan del av samhället hårdnar livsbetingelserna alltmer. För att i ett sådant klimat kunna stärka kulturell mångfald, eliminera bristen på mänskliga kontakter och ge utrymme för det okända att växa fram och förädla de mötesplatser vi redan har - jag talar om staden som livsrum - krävs ett omfattande samarbete, ett holistiskt synsätt där många goda krafter får verka tillsammans i frihet. Vi behöver alla våra kulturutövare från konstnärer till mediearbetare och hoppas på generella ekonomiska insatser så att de får lön för sin möda. Dagens system, där endast ett fåtal kulturarbetare ges möjlighet att leva på inkomster av sitt skapande, medan övriga får mer betalt när de är arbetslösa än de har chans att tjäna på eget arbete, är superkorkat. Det systemet har ju kommit till i ett annat samhälle. Det verkar otroligt trögt att få systemet tidsanpassat, men vi ger inte upp utan ser med stor förväntan fram mot regeringens förslag till förändringar. Till sist kanske jag får uttrycka en förhoppning om att vi snart får se även kulturnyheter varje dag i ett lokalt svenskt perspektiv på samma sätt som vi ser sportnyheter. Vet ni förresten att det är fler som går på bio än på idrottsarrangemang? Ändå är det väldigt få som går på bio. Jag undrar vad regeringen skall föreslå för genialt för att komma till rätta med det. Var skall vi se all ny film som produceras i Sverige i dag? Kanske vi snart kan få se åtminstone någon gammal film på någon av våra digitala kanaler. Det verkar också som att det äntligen skall bli möjligt att få tillgång till de övriga nordiska ländernas TV kanaler utan extra kostnader, eller? Jag tackar, fru talman.

Fru talman! För ett år sedan antog vi här i riksdagen en rad kulturpolitiska mål. Jag tänkte på det nu när man talar om vår enighet. Då var den ganska stor. Det tyckte vi alla var väldigt roligt. Jag skall nämna några av dessa mål, för jag tycker att de är väldigt viktiga. Att värna yttrandefriheten och att verka för att alla får använda den; delaktighet i kulturlivet och kulturupplevelser; eget skapande; kulturell mångfald; konstnärlig förnyelse och kvalitet; att bevara och bruka kulturarvet; att främja bildningssträvanden, och en hel del mera. Vi var eniga om detta. Det är viktigt. Sedan lägger vi på dessa värderingar helt naturligt egna värderingar som ett raster över eller, om ni vill, så sätter vi på oss glasögon som färgas av vår egen ideologi. Kultur förmedlar värden, och vi kristdemokrater vill verka för att judisk-kristna värden även i fortsättningen skall få prägla vårt samhällsbygge och vår kultursyn. Kulturen i ett samhälle speglar den människosyn och det människovärde som dominerar i samhället eller i de subkulturer som förmedlar kulturen. Kulturen kanske kan lära oss medmänsklighet. Vårt samhälle visar i dag splittring och uppdelning på många sätt. Det talas ofta om en helhetssyn, men inte lika ofta har vi förmåga att tillämpa den. Människan har behov av mening, sammanhang och struktur, och det kan kulturen bidra med. Vi har både andliga och materiella behov. Därför är kulturen en viktig grund för all utveckling. Varje tid har sina kulturyttringar, kulturen är både historia och nutid. Vi menar att kulturen kan hjälpa oss att växa som människor. Den kan tillfredsställa vårt behov av gemenskap. Den ger oss frihet att växa i gemenskap med andra. Det är grundläggande för en kristdemokratisk kultursyn. Kulturen kan vara etiskt orienterande, kan man säga. Den kan bidra till och förmedla bildning. Vi anser att ett mångsidigt kulturliv och en ömsesidig förståelse för andras olika kulturer och kulturyttringar är en viktig förutsättning för ett öppet och demokratiskt samhälle. Grunden för förståelse för andra är att den egna identiteten är stark. Jag vill understryka barns och ungas behov av kultur för sin utveckling. Det är inte så med kultur att man kan plocka ihop kultur till ett skolämne och säga: Detta är kultur, och ni skall ha ett antal timmar i det ämnet under läsåret. Men skolan är den viktigaste kulturförmedlande institutionen. Skolan har ett stort ansvar, och då måste vi också ge skolan möjligheter att ta sitt ansvar. Vi måste minnas att lärare också är kulturöverförare och kulturskapare av stora mått. Det är inte svårt att tänka sig skolan som en plantskola där en odling sker. Det är kultur. Jag vill också peka på familjens betydelse som kulturbärare. Vi får med oss något där som präglar oss hela livet. Litteraturen är en viktig kulturbärare. Språkutvecklingen är beroende av den språkliga gemenskap som ges i hemmet. Läsning och sagoberättande och att någon lyssnar på en liten berättare är viktigt. Jag har inte hunnit läsa hela litteraturutredningen. Den kanske väcker många frågor, men redan nu har jag en fråga till kulturministern: Varför fanns inte bokmomsen med i utredningen? Det är en fråga som jag och många ställer. Vi har i en motion önskat att bokmomsen försvann, men vi har bara yrkat att momsen på barnböcker skulle försvinna. Det skulle vara väldigt värdefullt att veta varför. När det gäller barn har utbudet av video, film och TV-produkter oroat oss ibland, och det kanske med rätta. Men vi får också använda medierna som den unika möjlighet att erbjuda barn kultur som de är. Det statliga stödet till kultursektorn varierar mellan olika kulturområden, ibland för att hålla god kvalitet, ibland för att bidra till större delaktighet, bildning och utbildning. I vår motion har vi föreslagit ett högre anslag än vad regeringen har. Vi tycker att detta med kultur är viktigt, men vi har inte kunnat fullfölja det, vi inte fått stöd för det. I våra reservationer och vårt särskilda yttrande finns våra ställningstaganden. I övrigt återkommer vi till de andra områdena i den fortsatta debatten.

Fru talman! I några nummer har Kommun Aktuellt under hösten gjort en kartläggning av vad som har hänt inom kultursektorn runt om i kommunerna. Bakgrunden är de problem som har diskuterats med stor intensitet, inte minst i våra storstäder, vad gäller ekonomin. Journalisten konstaterar att landets kommuner I fjol hade anslaget ökat till 746 kr. Hon skriver vidare att även i regeringen har kulturen haft en gynnad ställning; kulturbudgeten har ökat med 342 miljoner kronor, 11 %, under tre år. Om siffrorna stämmer exakt vet jag inte, men vi är ändå överens om tendensen. När hon skriver gör hon det litet grand i form av ett rollspel. Hon skriver: En tvärsäker reporter, som blir en osäker reporter, som blir en undersökande reporter, som blir en förvånad reporter. Hon avslutar med att skriva: Själv lägger jag alla anteckningar och årsredovisningar i en mapp. Jag letade efter nedskärningar. Jag hittade satsningar. Jag var förvånad. Det är väl så att de satsningar som har skett inte har uppmärksammats särskilt mycket, medan däremot de negativa förändringar som har skett har fått braskande rubriker. Det har varit ekonomiskt svåra år, och kulturen har under dessa år klarat sig bra. Det betyder ju självfallet inte att anslagen är tillräckliga. Man kan väl fråga vilken kulturintresserad person som helst, med något undantag, så kommer han att säga att vi har större behov. Många känner kanske att behoven är nästintill oändliga. Fanny Rizell anknöt i sitt anförande till de sju kulturpolitiska mål som riksdagen antog den 19 december förra året. Jag vill gärna understryka det positiva i det faktum att det var under så pass bred enighet som riksdagen antog dessa nationella mål. De beskriver på ett bra sätt vad som skall vara huvudinriktningen i kulturpolitiken, och det är mål som jag tror att det är viktigt att vi kulturpolitiker strävar efter att hålla levande. De är ingenting som man kan damma av och använda i samband med högtidstal, utan de måste vara en del av verksamheten i det dagliga arbetet. Jag vill peka på några angelägna områden inom kulturpolitiken. Barns och ungdomars delaktighet måste vara en röd tråd i kulturpolitiken. Det gäller självfallet inte bara de statliga satsningarna och insatserna utan också kommunernas. Det gäller inte minst i skolan, som några av talarna har varit inne på tidigare. Jag vill gärna understryka att det är viktigt att den kulturella verksamheten är en integrerad del av skolans verksamhet. En del utredningar har också lagt fram förslag på det här området. En annan röd tråd som jag tror är viktig är att kulturpolitiken skall sträva efter att stödja kultur i hela landet. Det projekt som heter just Kultur i hela landet visar att det finns ett vitalt kulturliv runt om i vårt land. Kultursatsningarna måste kännetecknas av en regional balans. Jag vill gärna framhäva att Kultur i hela landet naturligtvis inte står i motsatsställning till satsningar i storstäder. Att Stockholm nästa år är Europas kulturhuvudstad är en stor händelse för hela landet. Alla kulturintresserade borde kunna glädja sig åt att kulturen på detta sätt under ett års tid hamnar i en alldeles speciell situation. Ett annat område som jag vill nämna är konstnärernas villkor. Konstnärerna är motorn i ett lands kulturliv. Vi har ökat insatserna. Regeringen kommer under våren att presentera en konstnärspolitisk proposition. Efter förslag från kulturutredningen kunde vi i förra årets kulturpolitiska beslut fatta beslut om att ett handlingsprogram för arkitektur och formgivning skall tas fram. Det var verkligen på tiden. Till skillnad från exempelvis Danmark och Norge saknar vi ett sådant program. En proposition om detta väntas till våren. Anna-Greta Leijons nyligen presenterade bokutredning har nämnts här. Denna utredning tillsattes bl.a. därför att barnbokens ställning har försvagats. Utredningen kommer att ligga till grund för de förslag som regeringen återkommer med under nästa år. Det är självfallet angeläget att litteraturen och läsandet stimuleras. Efter alla de angelägna områden som jag har nämnt skall jag avsluta med att nämna satsningen på det industrihistoriska arvet. Regeringen avser att i budgetpropositionen för 1999 återkomma med förslag till finansiering. Skälet till att jag tar upp detta är att vi befinner oss i ett skifte som är påtagligt i det svenska samhället i dag. Bondesamhället är väldokumenterat. Det har självfallet varit angeläget att så har skett, och det är angeläget att detta arbete fortsätter. Men nu är det dags att på allvar ta itu med och dokumentera arbetets och industrisamhällets historia. Vårt samhälle förändras ju i snabb takt, och det är bråttom att bevara industriminnen och människors erfarenheter. Fortfarande finns det många som kan berätta om denna vår moderna historia. Ett imponerande arbete har redan lagts ned. Runt om i vårt land kan man besöka spännande och intressanta miljöer. Detta arbete utförs till stor del av eldsjälar. Jag vill gärna säga att utan eldsjälarnas energiska arbete hade Sverige varit en fattig kulturnation. Inte minst är deras insatser i arbetet med Kultur i hela landet avgörande för framgången. När det gäller just industrisamhällets historia är det angeläget att vi kan öka satsningarna. En viktig roll i detta sammanhang har naturligtvis Arbetets museum i Norrköping. Fru talman! Kulturen är en nödvändig del av välfärdssamhället. Den är viktig för vårt välbefinnande och för att vi skall kunna utvecklas som individer. Kulturens roll för att skapa kreativa miljöer, alltså kulturen som drivkraft för en kommuns eller en regions utveckling, uppmärksammas alltmer. Kulturturismen blir allt viktigare. Men vi får ändå aldrig glömma bort att ytterst måste alltid satsningar på kulturen motiveras av kulturens egenvärde. Det är mot den bakgrunden och att vi har klarat kulturen ganska hyggligt under den ekonomiska krisen som vi i dag har att ta ställning till betänkandet om kulturpolitiken. Jag tycker att vi har ett bra utgångsläge för vårt ställningstagande. Eftersom Lennart Persson, kulturutskottets kanslichef, i hög grad har varit ansvarig för framtagandet av detta betänkande och på ett utomordentligt skickligt sätt - skickligare än vi själva ibland - har formulerat majoritetens respektive reservanternas ståndpunkter vill jag på utskottets vägnar så här officiellt till protokollet framföra ett tack från kulturutskottet för ett utomordentligt gott arbete. Samtidigt vill jag också vända mig till Lena Axelsson-Westlund och önska henne lycka till i hennes nuvarande tjänst som kanslichef för kulturutskottet i

Fru talman! Jag vill börja med det som även Åke Gustavsson började med, att påminna om det allmänna ekonomiska läge som vi har haft att kämpa med under 90-talet. Den höga arbetslösheten har minskat inkomsterna för både staten och kommunerna, samtidigt som kostnaderna på den sociala sidan har ökat dramatiskt. Såväl stat som kommuner och landsting har tvingats att spara på ett sätt som har varit mycket plågsamt för många av oss som har varit med om att fatta besluten, men naturligtvis än plågsammare för dem som har haft att leva med de beslut som vi har tvingats fatta. Men det som har varit nästan sensationellt, får man väl säga, under denna svåra period, är att trots alla nedskärningar på praktiskt taget alla andra områden, har kulturen generellt fått ökade resurser. Åke Gustavsson tog upp några exempel från landets kommuner i genomsnitt. Man kan fylla på med ett exempel från den stad vi befinner oss i, Stockholms stad. Där har kulturbudgeten under åren 1993-96 ökade från 660 till 750 miljoner kronor. Det är en ökning på 14 %. Detsamma gäller i princip för de andra storstäderna i vårt land, alltså Malmö och Göteborg. Under kulturåret 1998 fortsätter dessa ambitiösa satsningar - i kulturhuvudstaden, men också i många andra delar av landet; i Norrköping, i Ronneby, i Sundsvall och på många andra ställen. Under de tre senaste åren har också statens kulturbudget ökat med drygt 10 %. Den kulturbudget som antogs hösten 1996, den kulturproposition som denna riksdag beslutade om, innehöll också ytterligare satsningar. Till detta kan läggas, även om vi inte skall prata om det i denna debatt, den ordentliga satsning på public service som innebär att man kommer att ha ytterligare en halv miljard att använda för public service-produktion i radio och television. Detta är en av de viktigaste kulturbärarna, kanske inte riktig lika viktig som skolan, men ändå mycket viktig. Därför är det också ett viktigt inslag i kulturpolitiken att public service-televisionen och public service-radion får detta tillskott. Utgångsläget är alltså mycket gott. Det är också en kraftfull markering från regeringens sida att kultur inte är något grädde på moset. Kultur är en livsnödvändighet. Den är livsnödvändig för oss människor, för vår utveckling, för vår växt, för humaniteten och solidariteten. Men den är också av största betydelse för ett samhälles växtkraft och utveckling. Med kultur förändrar man faktiskt samhällen. Detta har varit regeringens markering. Självfallet hade inte detta varit möjligt om inte kulturutskottet hade baxat alla förslag genom denna riksdag. Vi har gjort ett jättejobb tillsammans. Jag tycker faktiskt att vi kan vara rätt nöjda med det vi har åstadkommit. Samtidigt är vi ju litet grand som kulturarbetarna själva. Den artikel som Åke Gustavsson refererade till, som handlade om den förvånade reportern som hade upptäckt att kultursatsningarna hade fortsatt att vara oerhört ambitiösa i hela landet, innehöll också ett citat av chefen för Stockholms stadsteater Peter Wahlqvist. Han sade så här: Jag tror faktiskt inte att det skulle spela någon roll om kulturen så fick hela statsbudgeten. Det skulle ändå komma att föras en diskussion om att det satsas för litet på kultur. Vi som sysslar med kulturpolitik är likadana. Vi är otåliga. Vi vill åstadkomma mer, för vi ser kulturens kraft. Vi ser att den betyder så mycket och att den skulle få betyda ännu mer. Då menar jag inte bara i form av resurser utan som en kraft i allmänpolitiken. Det är en ställning som jag är övertygad om att kulturen så småningom också kommer att vinna. Kulturpropositionen som regeringen lade fram i september 1996 var ett viktigt steg för att lägga fast den fortsatta inriktningen av kulturpolitiken. Det vi diskuterar i dag, och det vi har diskuterat tidigare, är ett fullföljande av denna proposition. Ett flertal utredningar kommer att lägga fram sina förslag de allra närmaste dagarna. Det handlar om två av de allra viktigaste profilfrågorna i kulturpolitiken, nämligen konstnärernas villkor och fortsatta åtgärder för att stötta litteraturen och det svenska språket. Men kulturfrågorna griper naturligtvis in i väldigt många olika politikområden, som sagts här redan. Det är tydligt när det gäller sysselsättning och regional utveckling. Också när det gäller den hållbara utvecklingen kan kulturen ge värdefulla bidrag. Ett handlingsprogram för arkitektur och formgivning som har tydliga kopplingar till det hållbara Sverige håller nu på att arbetas fram. Precis som Åke Gustavsson nämnde, kommer på kulturarvsområdet också en satsning att göras på det industrihistoriska arvet. Samtidigt är det naturligtvis så att vår upptagenhet, vår koncentration, just nu ligger på kulturhuvudstadsåret och det kulturår som detta kommer att innebära för hela Sverige. Sammanlagt satsar vi i statliga medel i direkt ekonomiskt stöd 150 miljoner kronor på kulturhuvudstadsåret. I fråga om kulturåret handlar det om en något blygsammare summa. Likväl handlar det om nya resurser. Därutöver bidrar ju en lång rad kulturinstitutioner, men också kulturskolor av olika slag, utifrån sina ordinarie budgetar för att göra detta kulturår till en stor händelse. Regeringens förhoppning är förstås att kulturåret skall bli en kraftsamling bland våra professionella konstnärer, på våra kulturinstitutioner, ute i våra förorter, bland våra amatörföreningar, i skolor och kulturföreningar runt om i hela landet - en kraftsamling som sätter kulturen på dagordningen som aldrig förr. Det är naturligtvis en förhoppning att kulturen skall kunna leva upp till det jämlikhetsmål som är så viktigt i den nationella kulturpolitik som vi antog hösten 1996. Det handlar om att nå många nya medborgare som skall finna den glädje och styrka som kulturen kan erbjuda och fastna i ett kulturberoende för alltid. Vi kommer att inviga två nya spännande museer: Moderna Museet och Arkitekturmuseum. Litet längre fram på vårkanten inviger Rikskonserter sina nya lokaler med en internationell musikfestival. Det är bara några exempel. I riksdagen förra veckan kunde jag redovisa den oerhörda bredd och kraft som finns i kulturlivet under detta år i hela landet. I ett internationellt perspektiv är det förstås också oerhört glädjande att den svenska regeringen i början av kulturåret kommer att få stå värd för en mellanstatlig Unescokonferens om kultur och mänsklig utveckling. Det är egentligen svårt att lyfta fram vad som är och har varit viktigast i de senaste årens kulturpolitik. Men det är klart att det är en mycket kraftfull markering att litteraturstödet ökats med närmare 120 % under denna valperiod, och att vi inriktat oss just på barnen och de unga. För vad händer om inte barn och unga får utlopp för sin läshunger? Om de inte lär sig att finna uppskattning i litteraturen - den som är vägen in till så mycket annat av det kulturlivet har att bjuda? Det har varit en mycket kraftfull markering. Vi återkommer senare under våren till riksdagen när det gäller konstnärernas villkor och när det gäller det arkitekturpolitiska programmet, som också är av mycket stor betydelse. Det som har varit problematiskt för oss har varit länsmusiken. Det är i stort sett det enda område där vi har gjort omfördelningar. Där har nya pengar inte räckt. Det har gått tillbaka till regionerna med råge, men det har gått till andra delar av kulturlivet, till andra konstnärliga uttryck. Det har varit svårt för oss alla. Vi började med en neddragning på 25 % i förra årets kulturproposition. I budgetpropositionen bantade vi förslaget till en neddragning på 20 %. Nu har jag inte räknat ut exakt vad det kommer att bli i realiteten, men låt oss säga att det handlar om en neddragning på kanske 15 %. Jag tycker att det samarbete som vi har haft med kulturutskottet och de initiativ som kulturutskottet har tagit har gett ett mycket gott slutresultat. Omedelbart efter det att budgetpropositionen var framlagd uttryckte jag att de största bekymren gällde Musica Vitae och Svenska kammarorkestern. Båda dessa orkestrar kommer nu att få bättre överlevnadsmöjligheter. Samtidigt hade vi redan tidigare satt in selektiva stöd till andra delar av Musiksverige. Jag tror att slutresultatet har blivit bra. Men det är kanske också typiskt för oss att på det enda område där vi inte har kunnat hålla oförändrade anslag eller t.o.m. öka på anslagen har vi haft det svårt. Vi har kämpat. Jag tycker att vi har kämpat väl och att resultatet är något vi kan vara stolta över. Moderata samlingspartiet skiljer ju ut sig när det gäller kulturpolitiken. Jag skall väl egentligen avstå från att ge mig in i meningsutbytet mellan Marianne Andersson och Carl-Johan Wilson. De har formulerat detta mycket bättre än vad jag kan. Låt mig bara säga till Elisabeth Fleetwood att jag läste en intervju i tidningen häromdagen där hon försökte ursäkta det faktum att det inte var någon stor och viktig fråga för alla inom Moderata samlingspartiet att syssla med kulturpolitik. Samtidigt har man mött uttalanden från framträdande moderater där de har föreslagit betydligt radikalare grepp än besparingar på 300-350 miljoner kronor. De har tvärtom velat ta bort hela det statliga stödet till kulturpolitiken. Jag vet att Elisabeth Fleetwood är mycket engagerad i en del kulturarvsfrågor. Hon tror att blygsamma omfördelningar inom museisektorn som uppgår till ca 900 miljoner kronor per år skulle kunna få konsekvenser för vissa museer i Stockholm. Skulle de förslag hon står bakom i denna riksdag genomföras och skulle de förslag som andra moderater för fram genomföras skulle vi ha att se fram emot en masslakt av bl.a. museer men också många andra kulturinstitutioner. Dessutom skulle vi få ett mycket svårt läge för kulturlivet utanför storstadsområdena. Mot detta kan man ställa en fond som skulle kräva att konstnärer och andra ägnade än mer tid åt att fylla i projektansökningar. De skulle delta i en skönhetstävling varje år. Mot detta kan man också ställa det stöd på 4 % som näringslivet går in med i kulturlivet. Det är utmärkt att de gör det, men detta kan självfallet inte hålla svenskt kulturliv på den nivå som vi bör hålla det på.

Fru talman! Jag är glad över att vår kulturminister kämpar hårt för de kulturpolitiska frågorna i regeringen. Jag vill också säga att om Vänsterpartiet hade suttit med i regeringen hade hon inte behövt kämpa lika hårt. För oss är kulturfrågorna kanske mer prioriterade än vad de är hos Socialdemokraterna. Enligt uppgifter som jag har fått från en tjänsteman på Kulturdepartementet var det på grund av att TV 4:s koncessionsavgift togs bort från Rundradiofonden och i stället gick in i statsbudgeten som socialdemokratin hade råd att inte dra ned mer än vad man har gjort på kultursektorn. Jag undrar om det är på det viset. Vad hade hänt om inte den här magnifika lösningen hade gått att ordna? Hade vi då sett stora neddragningar inom kultursektorn? Jag har också en uppmaning till kulturministern. De 500 000 kr ur Rundradiofonden som i vårpropositionen förmodligen kommer att föreslås fördelas till public service-verksamhet, digital teknik osv. är ju något som vi kommer att fatta beslut om här i riksdagen. Av det kulturministern sade här i talarstolen och av det som framgått i medierna verkar det precis som om detta är fixat och klart. Jag tycker att det är viktigt att kulturministern tydliggör att det inte är på det viset. Min önskan är att vi kan enas om att en procent av statens hela budget bör gå till kulturen. Jag tycker att det vore en rimlig summa pengar.
Fru talman! Charlotta Bjälkebring! Jag skulle tro att om vi räknar ihop det som går till kulturbudgeten, det som går till kultur på arbetsmarknadsbudgeten och det som går till kultur på andra departementsområden kommer vi upp en bra bit över en procent av budgeten. Samtidigt är det självfallet en önskan för en kulturminister att alla pengar skall ligga inom kulturbudgeten. Där kan man ju göra de kulturpolitiska värderingar som kanske inte de andra departementen gör i första hand. Men samarbetet mellan Kulturdepartementet och andra departement är mycket gott på denna punkt. Jag tror faktiskt att vi redan har passerat enprocentsmålet. Jag vet inte om jag uttryckte mig oklart, men det har inte varit någon kamp inom regeringen när det gäller kulturmedlen. Det har varit en övertygelse och en samsyn om kulturens roll. Den är varken grädde på moset eller plåster på såren när det är kris. Den är en livsnödvändighet. Det är därför det har varit fullständigt självklart för oss att satsa på kulturen. Det är självklart att det är riksdagen som fattar besluten om satsningen på public service. Jag tror att jag har varit tydlig på den punkten i andra sammanhang. Men innan förslaget lades fram har det också förekommit kontakter med flertalet partier här i kammaren för att vi skall veta hur partierna ställer sig till detta förslag. Det är därför jag kan uttrycka mig på det sätt som jag gör. Även Charlotta Bjälkebring har fått förhandsinformation. Många partier har redan uttryckt sin uppslutning kring detta förslag.
Fru talman! Jag vill passa på att säga här i kammaren att jag är mycket glad att vi får möjlighet att satsa just på public service i en framtid. Men det är också viktigt att det kommer en proposition till riksdagen och att vi får ta ställning till vart och hur de här pengarna skall fördelas osv. Annars är jag glad, och mediefrågor, och särskilt public service, är våra absolut största kulturbärare.

Fru talman! När det gäller länsmusiken säger vår kulturminister att pengarna inte räcker till och att departementet och kulturutskottet har arbetat tillsammans för att försöka fördela de pengar vi har. Men jag menar att det finns pengar. Det finns mer pengar. Det beror alldeles på vad man vill prioritera. Det finns t.o.m. pengar inom kulturutskottets egen budget. Varför i hela fridens namn skall vi ge skattemedel till de fackliga organisationerna och spara på länsmusik? Jag kan inte begripa att det är en angelägenhet för riksdagen, och i synnerhet inte för kulturutskottet. När nu Kulturrådets utvärdering visar att just länsmusiken kanske är de som i dag mest uppfyller de kulturpolitiska målen, tycker jag att det är olyckligt att vi inte har kunnat komma längre eftersom det finns pengar. Det gäller t.ex. Musik i Skåne. Det är viktigt att lyfta fram det positiva som händer i landets kommuner. Men ett femtontal kommuner har lagt ned sina kommunala musikskolor och kulturskolor. Vad skall vi säga till dem när vi själva spar på musik här i riksdagen? Sedan undrar jag också om vi inte kan kalla detta med public service för allmäntelevision och allmänradio i stället. Vi pratar om språk. Jag tycker att det kanske bästa sättet att stötta det svenska språket är genom läsning. När man tog bort bokmomsen i Australien ökade läsningen betydligt. Jag undrar om det finns något speciellt skäl till att vi här i Sverige skall ha Europas högsta bokmoms.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt vilka fackliga pengar till LO, TCO och Sveriges fiskares riksförbund som Ewa Larsson talar om. Det är i alla fall ingen del av kulturbudgeten som jag har något ansvar för. Möjligen kan det ha att göra med några folkbildningspengar eller arbetsmarknadspengar över vilka jag inte har något precist inflytande. Om kulturutskottet inom sitt utgiftsområde kan finna andra pengar att omfördela är man självfallet välkommen att göra det. Om dessa pengar ingår i kunskapslyftet förstår jag inte varför det skulle vara fel att människor som är aktiva eller anslutna till dessa organisationer skulle få del av kunskapslyftet. Eller skall vi utesluta människor som är anslutna till t.ex. dessa fackliga organisationer? När det gäller länsmusiken tycker jag som sagt att vi kom fram till en bra lösning. Vi tvingades skjuta en del andra satsningar något på framtiden. Tyvärr drabbar det dem som inte har så många röster i denna kammare och inte heller i regeringen, nämligen de unga. Men jag tror att det ändå var riktigt att göra på det här viset. Samtidigt är jag naturligtvis litet bekymrad över hur vi skall få extrapengarna till t.ex. teaterinstitutioner att räcka i en svår situation. Men jag utgår från att vi skall kunna lösa även de frågorna på bästa sätt. Jag är litet förvånad över att Ewa Larsson i sitt tidigare inlägg egentligen framhöll länsmusiken som viktigare än kultur och musikskolorna. Det är inte min mening. Musik och kulturskolorna utgör precis som folkbiblioteken en av de viktigaste kulturella infrastrukturerna i vårt land. Länsmusiken kan stötta och komplettera, men jag tycker att prioriteringen är helt klar.
Jag återkommer till min fråga om det finns något speciellt skäl till att vi i Sverige skall ha Europas högsta bokmoms. Sedan vet jag inte hur ministern hör. Jag har över huvud taget inte tagit upp kultur och musikskolan i mitt anförande. Det görs under nästa avsnitt. Så om ministern sitter kvar under alla fyra arbetspassen skulle det underlätta för den här debatten. Jag tycker att det är ett problem att departementen inte kan samarbeta över gränserna bättre än vad som sker. Det gäller inte bara folkbildningsfrågor utan också arbetsmarknadsfrågor och hanteringen av vårt gemensamma kulturarv, ekologisk hållbarhet och sådant. Men det kommer upp senare i debatten. Jag pratar nu till kulturministern, om kulturministern vill höra vad jag säger. Jag trodde att det skulle bli lättare när man döpte om departementen till Regeringskansliet. Det är ju dit vi ringer nu mera. Medge ändå att det är märkligt och att det t.o.m. kan uppfattas som muta när socialdemokrater och centerpartister ger skattemedel för uppsökande verksamhet till LO, TCO, SACO, LRF och Sveriges fiskares riksförbund. Det är samma LO som ger 20 miljoner tillbaka till det socialdemokratiska partiet i valrörelsen. Vad Centern får av LRF vet jag inte, men det kanske någon centerpartist kan svara på.
Herr talman! Som sagt var, dessa medel ingår i kunskapslyftet. Jag tror att det finns andra deltagare i denna debatt som i detalj kommer att kunna ge Ewa Larsson de besked hon efterlyser. Jag tycker inte att det är muta att LO får pengar i kunskapslyftet. Jag tycker inte heller att det är muta att Industriförbundet i hög grad är involverat i en stor satsning som också är del av kunskapslyftet och som handlar om attraktiv utbildning i ny teknik. Ewa Larsson nämnde kulturskolorna och musikskolorna i en av sina repliker. Hon var bekymrad över att 15 av landets skolor hade fått reducerad verksamhet eller hade lagt ned sin verksamhet. Jag har tillsammans med skolministern träffat representanter för kultur och musikskolornas intresseorganisation vid flera tillfällen. Vi är fullständigt överens om hur viktig denna infrastruktur är. Gruppen spelar också en central roll i aktiviteterna under kulturåret 1998 i Kultur i hela landet arrangemanget, men också på andra sätt. Flera av er som är riksdagsledamöter kommer också att vara engagerade i deras verksamheter under året. Vi har också varit överens, när vi har träffats i den lilla gruppen med kultur och musikskolan, om att man inte får några rubriker därför att man inte kan visa att det har blivit så eländigt som vi ett tag kunde misstänka att det skulle bli. De allra flesta kommuner har behållit sina höga ambitioner när det gäller kulturoch musikskolorna. Några har valt att höja avgifterna. En del har höjt litet för mycket, andra har fortfarande en acceptabel nivå. Några har också valt att samarbeta med studieförbunden. Det förändrar verksamheten, men det tar inte död på verksamheten. Vad gäller bokmomsen skall jag be att få återkomma också som svar på den fråga som Fanny Rizell tidigare tog upp i sitt anförande.

Herr talman! Jag delar Elisabeth Fleetwoods förhoppning när det gäller kulturhuvudstadsarrangemangen, trots att det alltid drar till sig kritik och också negativ uppmärksamhet när man drar i gång ett så spektakulärt projekt som det handlar om. Men jag delar ändå hennes förhoppning om att kulturhuvudstaden skall bli en händelse som ger mersmak och som gör att vi permanent kan öka resurserna för kulturen främst genom att fler människor blir intresserade av kultur och genom att det också kan vara en hävstång för kulturlivet i hela landet. Jag tänker inte ge mig in i någon skattepolitisk debatt med Elisabeth Fleetwood. Jag kan bara konstatera att moderat kulturpolitik skiljer ut sig från alla andra partiers. Vad gäller näringslivets sponsorpengar gjorde jag en jämförelse mellan vad det står för jämfört med vad kulturbudgeten i stort uppgår till. Det handlar om 3 4 % tillskott. Det är inte oviktigt. Men det visar ändå på vilken marginell betydelse dessa pengar har och hur fattigt svenskt kulturliv skulle bli om vi inte hade den offentligstödda basen för kulturlivet. Vi skulle få en elitkultur och en geografiskt mycket koncentrerad kultur.

Herr talman! Jag noterade att Elisabeth Fleetwood i sitt inledningsanförande, tror jag det var, sade: Vi från Moderata samlingspartiet vill ha strukturförändring på kulturområdet. Det orkar och vågar inte regeringen. Just på museiområdet har vi från regeringens sida lagt fram ett antal förslag som är just av strukturförändrande slag. Där talar Moderata samlingspartiet för status quo som på så många andra områden.

Jag är fullständigt övertygad om att det är en strukturförändring som alla museerna kommer att tjäna på.
Värderade talman! Jag vill inte utnyttja replikomgången till att ta upp en hel del av de ärenden som står på talarlistan i kommande avsnitt. Det vore en konstig poäng med vår överenskommelse här i dag om vi så fort kulturministern kom in i debatten skall haspla ur oss synpunkter på alla områden som kommer upp i debatten härefter. Jag har därför egentligen inte någon replik till kulturministern. Om nu kulturministern inte har möjlighet att stanna under hela kulturdebatten finns det säkert någon på Kulturdepartementet som kan läsa protokollet. Därmed kan också våra inlägg komma till nytta i departementets fortsatta arbete, för den händelse vi skulle säga någonting som kan vara till nytta i departementets verksamhet.

Herr talman! Självfallet lusläser vi på Kulturdepartementet allt som sägs av kulturutskottets ledamöter i denna kammare och i andra sammanhang. Jag kan nämna att jag blir kvar här i kammaren ytterligare en liten stund. Men sedan skall jag åka och träffa Dario Fo, sonen till en fabulatore. Ni kanske kan ursäkta om jag inte sitter kvar i kammaren hela tiden. Men ytterligare någon rubrik kanske vi hinner med. Jag går inte in på någon sakfråga just här.

Herr talman! De pengar som nu under 1997 och 1998 har använts för kulturhuvudstadsåret och i viss mån för kulturåret i övriga landet är pengar som kommer att ingå i de propositioner som regeringen lägger fram under våren när den återkommer till riksdagen. Det gäller konstnärernas villkor och fortsatta satsningar på litteraturområdet. De pengarna går in i en permanent prioriterad verksamhet. Jag vill ändå inte utesluta att den stora satsningen under ett års tid som staten gör kan få betydelse för just den utveckling som Marianne Andersson beskriver, och som vore mycket positiv. Det gäller förhoppningsvis också kommuner och landsting, med tanke på att vi just nu har en ekonomisk utveckling som är gynnsam. Vi vet att kommuner och landsting bl.a. genom ökade statliga bidrag och men också genom en egen positiv utveckling kommer att få mer utrymme för nytsatsningar. Jag tror inte att det är fel att man periodvis håller liv i det nya med hjälp av projektpengar. Det kan ibland vara nödvändigt. Man kan inte alltid göra plågsamma omfördelningar från befintliga institutioner till det nya som växer upp på kulturlivets område. Det har vår diskussion om länsmusiken men också om andra institutioner tydligt visat. Det måste till mer av nya pengar. Projektpengar kan vara en god introduktion för att hålla liv i det nya som måste få en växtmöjlighet på kulturlivets område. Jag är sammanfattningsvis ganska optimistisk.

Herr talman! Kulturministern sjunger bokens höga visa, och den vill jag instämma i. Vi har fått löfte om ett besked om hur det står till. Jag tror att stödet till bokhandlar, författare och allt detta kanske är bra - det får vi inte veta förrän sedan. Men glädjen att få, ge och äga böcker är för många människor mycket stor. Därför hade jag önskat att vi fått ändra på sakernas tillstånd. Kulturministern sade något om att det var en lycklig lösning för länsmusiken. Jag citerar det kanske inte ordagrant, men det var något i den riktningen. Jag vill fråga vem som är tillfredsställd med den här lösningen för länsmusiken.
Herr talman! Fanny Rizell formulerade i sitt inledningsanförande en fråga om bokmomsen, som sedan Ewa Larsson återkom till. Varför utreddes inte bokmomsen? frågade Fanny Rizell. Våra beräkningar utifrån de uppgifter vi hade från branschen gav vid handen att bokmomsen innebar en intäkt på ca 800 miljoner kronor per år till statskassan, naturligtvis att användas för bl.a. kulturpolitik. Det var en mycket stor summa pengar. Bokutredningen försvårade det ytterligare för oss genom att visa att uppgifterna från branschen var ofullständiga. I själva verket ger bokmomsen ett inflöde på ca 1,4 miljarder kronor. Att ta bort bokmomsen och åstadkomma ett sådant hål i statskassan och därmed sannolikt också urholka resurserna på kulturområdet tror jag vore fel i detta läge. Samtidigt har jag vid ett antal tillfällen offentligt deklarerat att min ståndpunkt som kulturminister - och jag tror att de flesta kulturministrar skulle dela min uppfattning - är att momsen på böcker inte borde vara högre än den moms vi har på andra livsmedel. Som bekant ligger den på drygt 12 %. Det är en långsiktig ambition från min sida att försöka verka för en lägre bokmoms, men kanske inte generellt. Det skall vara lättare för folk att faktiskt också köpa böcker och inte bara låna dem. Men jag är realist nog att inse att det kan ta sin tid.
Herr talman! Jag är också realist, och därför satte vi som mål att man kunde titta på barnboksmomsen. Jag anser fortfarande att det hade varit bra om utredningen fått visa klart och tydligt vad som gäller, när man nu inte var enig om hur mycket pengar bokmomsen verkligen drar in till statskassan.

Herr talman! Jag tänkte tala om kultursamhället som väsentligt mycket större än just bara statens offentliga utgifter. Jag tänkte tala om en mycket viktig del i kultursamhället i modern tid - radio och television. Radio och television innebär för de allra flesta människor det viktigaste och mest omfattande mötet med kulturlivet och ger fördjupade kunskaper om hur vårt samhälle fungerar. Det finns inga andra medier som är så dominerande som just radion och televisionen. Därför är det självklart att man också resonerar om radio och TV i detta sammanhang. För att man skall ha vidast möjliga frihet i kultursamhället är det viktigt att man har vidast möjliga frihet för radio och television. Det är ett av skälen till att vi går emot den typ av markbunden digitalisering vars konsekvens blir en begränsning av antalet möjliga kanaler och medier för olika människor att nå ut och en begränsning av publikens möjligheter att ta del av vad som skapas. Ett annat skäl till denna vår syn är public servicetelevisionens och public service-radions roll i den nya mediemiljön. Där har vi inte något monopol utan en mångfald av kanaler som ger publiken underhållning, nyheter och information på en bred skala. Vi menar att det är centralt att public service-verksamheten koncentrerar sig på vad som är unikt för den och som andra inte bidrar med i det nya mediesamhället. Detta är också ett av skälen, herr talman, till att vi går emot förslaget om en höjd licensavgift. Sveriges Television måste nu koncentrera sig på sina uppgifter och på det som gör Sveriges Television speciellt. Det skulle kunna innebära att public serviceverksamheten, om den förnyas och utvecklas, tar ett mycket viktigt steg in i en ny tids kultursamhälle. Där skulle en av de viktigaste injektionerna i det svenska kultursamhället kunna vara att public servicetelevisionen koncentrerade sig på att genomföra drama, att vara en kulturbärare i ordets bredaste bemärkelse. Om vi såg public service-verksamheten som en av våra viktigaste scener för kultur i en mycket vid bemärkelse, skulle vi också upptäcka att hela det svenska kultursamhället kunde förnyas på ett sätt som går bortom de diskussioner som normalt förs när vi talar om statens utgifter för kultursektorn. Vi skulle runt omkring i hela landet kunna skapa förutsättningar för att vidaresända olika produktioner och bevaka det svenska samhället på ett sätt som vi inte kan göra i dag. Public service-televisionen skulle kunna genomföra dramatiseringar av en lång rad av det svenska kulturlivets olika verk. Men det innebär att man måste koncentrera sig och inte göra allt det man gör i dag och som andra kanaler kan göra lika bra eller bättre. Man måste välja om man vill att public servicetelevisionen skall kunna vara en sådan vitalisering av det svenska kultursamhället. För vår del stärks våra farhågor när vi nu ser att public service-televisionen börjar användas som ett politiskt verktyg för att tränga undan andra TV kanaler, för att förändra konkurrensvillkoren så att det blir svårare för andra TV-kanaler att växa fram. Vi ser också att de nya pengar man talar om - inte för ett år som man tidigare sade utan för en treårsperiod - skall användas till att Sveriges Television inte skall koncentrera sig på den unika uppgiften utan sprida den och sända flera kanaler. I stället för dagens två kanaler skall vi ha ytterligare tre kanaler: sport, nyheter, vidaresändning av utländska public service-program och annan lokal verksamhet av olika slag. Detta innebär att Sveriges Television blir mer dominant, men det innebär inte att Sveriges Television får en bättre möjlighet att vara den bärare av kultur som den skulle kunna vara. En sådan utveckling innebär i publikens perspektiv att man urholkar public service-verksamhetens legitimitet. Om inte public service-televisionen sänder program av den arten, det djupet och den kvaliteten som publiken känner igen, vet varifrån de kommer och vet att det är tack vare den verksamheten som de kan se just dessa program - så kommer legitimiteten att urholkas. Om publiken i Sveriges Television kan se samma typ av program som man kan se i andra kanaler, försvinner långsiktigt motivationen att ha en särskild licensfinansierad verksamhet. Det är den ena invändningen. Om public service-televisionen används för att på olika sätt motverka andra kanaler, så kan man om man lyckas i praktiken också urholka den mångfald som publiken själv önskar och skulle kunna välja mellan. Om man hindrar nya kanaler att växa fram skadar man i själva verket mångfalden. Det är en andra invändning mot detta förhållningssätt. En tredje invändning, som jag tangerade förut, herr talman, är att det inte är acceptabelt att en television som till syvende och sist är kontrollerad av staten används som ett politiskt verktyg för att komma åt andra, privata TV-kanaler som man av olika, mer eller mindre ideologiska skäl ogillar. Om man tar det steget tvingar man fram en mer radikal och grundläggande omprövning av om vi skall ha public serviceverksamhet i Sverige. Jag tror vi skall ha det. Men man tvingar fram en mer grundläggande debatt när det gäller om vi skall ha public service-verksamhet, och även i nästa led hur den i så fall skall se ut. Använder regeringen på ett eller annat sätt public service-televisionen som ett politiskt verktyg för sin mediepolitik skadas dess trovärdighet och legitimitet. Då måste man i ett nästa led diskutera hur en public service-television i ett modernt mediesamhälle skall se ut. För det första skall den inte se ut så att den kan användas för att skada och urholka den mångfald som publiken har rätt att kräva när en ny teknik ger möjlighet till en mångfald av olika kanaler. För det andra måste den vara något som direkt bidrar till mediesamhället och inte försöker konkurrera ut andra. Min mycket bestämda uppfattning är att public service-verksamheten måste vara någonting som gör att skatte eller licensbetalarna vet att de är med och betalar och bidrar till att vitalisera det svenska kultursamhället. Man kan fråga sig om det som public serviceverksamheten i dag gör är till fyllest. Först och främst anser jag det vara oacceptabelt att den används som ett politiskt verktyg. Men jag anser också att en väl genomtänkt och utvecklad public service-verksamhet skulle kunna innebära en vitalisering av hela det svenska kulturlivet om man använde verksamhetens resurser till detta, och inte till att försöka sända samma program som andra sänder. Herr talman! Mot denna bakgrund har vi moderater fört fram våra reservationer. Men det är också mot denna bakgrund som jag säger: Går regeringen vidare med att försöka använda public service-televisionen till ett politiskt verktyg tvingar den också fram en radikal omprövning av vad vi skall ha public serviceverksamheten i Sverige till.

Herr talman! Jag kan bara konstatera att även när det gäller synen på public service står Moderata samlingspartiet tämligen ensamt. Det digitala marknätet är en ambition från allmänintresset att se till att det finns flera olika distributionsformer för television och radio. Det är något som Centern, Folkpartiet och Socialdemokraterna gemensamt står bakom. Det är ett grupparbete, som manifesteras i de förslag som denna riksdag har haft att ta ställning till. Jag kan också konstatera att Moderata samlingspartiet fortsätter att kämpa för ett public servicealternativ som skall vara så smalt att det inte har någon publik att tala om. Vad är detta om inte politisk styrning? Gunnar Hökmark står i denna kammare och säger att public service-kanalerna inte skall få sända samma sorts program som andra kanaler. Sådant skulle jag aldrig drömma om att ge mig in i och försöka styra! Däremot har vi försökt att i det nya sändningstillståndet för Sveriges Television lyfta fram det kulturansvar som Sveriges Television och även Sveriges Radio har. Jag är övertygad om att de kommer att höja sin ambitionsnivå på dessa punkter också. Hela det resonemang och den vrångbild som Gunnar Hökmark ständigt arbetar med, nämligen att framställa socialdemokratisk men därmed också centerpartistisk och folkpartistisk mediepolitik som ett försök att göra public service till ett politiskt verktyg, är rent nonsens. Det finns ingenting som verkar i den riktningen. Vi kommer att få många nya alternativ, många fler kanaler och många fler kommersiella aktörer, som vi dessutom bejakar. Just därför vill vi tvärtom se till att det i detta nya medielandskap också finns ett starkt public service-alternativ.
Herr talman! När man läser den utredning som ligger bakom det digitala marknätet kan man se att syftet är att skapa en förutsättning för en statlig kontroll av vilka som skall sända. Marita Ulvskog brukar anklaga den som hävdar detta för lögn. Men jag föreslår att hon tittar i den Jedingska utredningen som ligger till grund för det som sedan blivit regeringens politik. Där står just dessa ord. Detta är helt logiskt. Som en röd tråd genom socialdemokratisk mediepolitik har ju nämligen alltid, under årtionden, löpt försvar av monopolet. Socialdemokraterna har fört en kamp mot att tillåta reklamfinansierade radio och TV-sändningar och en kamp mot den frihet som skulle kunna finnas vid sidan av public service-verksamheten. Det är faktiskt inte så många år sedan som det var kriminellt att sända annan radio och TV än den som Sveriges Radio och Sveriges Television stod för. På den tiden sade socialdemokrater till oss moderater: Ni är ju ensamma! Och det är sant. Under en mycket lång tid var det bara vi som bestämt var emot monopolet. Det var bara vi som mycket bestämt hävdade att man skulle tillåta frihet i radioetern. Men det innebär uppenbarligen inte att våra sakargument var så dåliga. Därför kunde det vara värdefullt om Marita Ulvskog bemötte mig i sak i stället för att tala om hur många det är som inte tycker som Moderaterna. Herr talman! När det gäller synen på Sveriges Television kan man hävda att licenspengarna skall användas på en mängd olika sätt. Det som jag pekade på är att jag anser att om man har en public serviceverksamhet och särskilt insamlade licenspengar är det rimligt att publiken vet att den får ett bidrag till kulturlivet och till mångfalden som den annars inte får. Kulturministern menar att Sveriges Television genom att sända de program den är unik och ensam om skulle få en liten publik. Detta får stå för henne. Jag menar att det svenska kultursamhället har en bredare publik än vad Marita Ulvskog uppenbarligen anser.
Herr talman! Återigen talar Gunnar Hökmark om statlig kontroll av själva distributionen av den framtida TV:n. Återigen måste jag säga att detta inte är socialdemokratisk mediepolitik, utan ett samarbete mellan tre av denna riksdags partier. Vi har informerat och haft täta kontakter också med övriga partier, och de allra flesta står bakom det mesta när det gäller det digitala marknätet just därför att det ger en möjlighet att nå alla tittare. En distribution skall inte utesluta stora delar av svenska folket. Gunnar Hökmark beskriver public service som ett politiskt verktyg. Är det någon som agerar i enlighet med de utsagorna så är det Moderata samlingspartiet. Gunnar Hökmark har här i denna kammare nu stått och sagt att han skulle vilja ingripa så att inte public service får sända samma program som andra. Det skall alltså råda frihet i etern för alla utom för public service! För övrigt har Hökmark agerat mycket starkt för att den ledande moderat som är ordförande i förvaltningsstyrelsen för public service skall få en annan position eftersom moderaterna uppenbarligen ser en önskan om att mer direkt styra public service-bolagen. Detta är inget som de övriga partierna har uttryckt något stöd eller någon sympati för.
Herr talman! Marita Ulvskog försöker blanda bort korten. Vad vi talar om här är för det första det digitala marknätet. Begränsar man tekniken så att det blir åtta eller tolv kanaler och därigenom tvingar fram att sändningstillstånd måste sökas hos staten skapar man en kontroll. Denna kontroll skall ställas mot alla de andra möjligheterna som finns i digitaliseringen. Sök inte skydd bakom Centern och Folkpartiet, utan försvara den inställningen i sak i stället, Marita Ulvskog! För det andra gäller det public servicetelevisionen som ett politiskt verktyg. Det har framkommit, för att uttrycka det mycket milt, mellan raderna att Marita Ulvskog visar en misstänksamhet, skepsis och ibland nästan fientlighet mot de privata och reklamfinansierade kanalerna. Under en lång tid fanns det ett vilande hot mot att lyfta bort TV 4:s sändningstillstånd. I stället blev budet att man skulle stärka public service-televisionen på de andra kanalernas bekostnad. Det är nämligen vad det i praktiken innebär. Det innebär också svårigheter för nytillträdande TV-kanaler. Det är detta jag menar med politiskt verktyg. För min del anser jag att varje redaktionell verksamhet i Sverige skall vara fristående från stat och politiker. Den skall vara självständig så att den kan uppfylla sin roll. Jag menar likväl att det, när vi diskuterar vad public service i framtiden skall kunna koncentrera sig på, självfallet är rimligt att man diskuterar var public service-verksamheten kan göra mest nytta. Vi kan i denna kammare konstatera att den enkla synen att public service-televisionen skulle kunna användas för att vitalisera det svenska kulturlivet, tillåta en mångfald av ökat skapande, förkastades av kulturministern i den här debatten.

Herr talman! Jag skulle vilja ta upp en enda företeelse som inte alls är uppmärksammad i detta betänkande, inte av majoriteten och inte av något annat parti än Miljöpartiet. Det är en unik svensk företeelse, nämligen konstnärernas kollektivverkstäder, förkortat KKV. Dessa, om man så vill det offentliga rummets monumentalateljéer utgör också en förutsättning för mycket av utsmyckningen av vårt gemensamma samhällsrum. Det är för mig fullständigt ofattbart varför dessa kollektiva verkstäder som är så unika inte går under anslaget för bild och formområdet, dvs. under samma hatt, D 5, som t.ex. konsthantverkskooperativen. I dag är verkstäderna 22 stycken med 3 500 medlemmar. Medlemmarna består av professionella konstnärer och konsthantverkare. Verksamheten är icke vinstdrivande, den är ideell. Jag skulle vilja ha svar av majoriteten och inte minst av kulturministern om det är möjligt. Hur kommer det sig att man inte hanterar konstnärernas kollektivverkstäder under just detta anslag? Det är nämligen så att statens ansvar vad gäller de här verkstäderna är mycket otydligt. Det måste tydliggöras. Miljöpartiet har i vår budget lagt 2 miljoner kronor extra till anslaget D 5 för att just konstnärernas kollektivverkstäder skall kunna få ta del av de här pengarna. I dag pågår nämligen en ren kapitalförstörelse, ett resursslöseri när det gäller kollektivverkstäderna. Det är en maskinpark som måste underhållas och förnyas. Om ni inte vet vad man gör på konstnärernas kollektivverkstäder så kan ni ta en promenad till Gamla stans tunnelbanestation. Perrongutsmyckningen av Göran Dahl är gjord just på en kollektivverkstad, Nackas kollektivverkstad. Jag skulle alltså vilja ha svar på frågan: Hur kommer det sig att man över huvud taget inte räknar med konstnärernas kollektivverkstäder under anslaget för bild och formområdet? Sedan önskar jag också en betydligt tydligare ansvarsfördelning när det gäller just de här verkstäderna. Skulle jag kunna få svar på detta skulle jag vara mycket nöjd. Jag hoppas att det finns några stycken som kan ge mig svar.

Herr talman! Vi säger inte från utskottets och inte heller från riksdagens sida exakt att till dem skall ni ge anslag och till dem skall ni inte ge anslag. Däremot inbillar jag mig, för att svara på Per Lagers fråga, att det står dem fritt från kollektivverkstädernas sida att söka anslag från Kulturrådet, som har att fördela anslagen i de här avseendena. Vi går inte in i enskildheter. Däremot sägs det under utgiftsområde 17, på s. 60-61 så här: "Statens kulturråd har under innevarande år, med stöd av förordningen - om statsbidrag till kulturella ändamål, lämnat bidrag till Sveriges Gerlesborgsskolan. Bidrag har också lämnats till 16 Där går det alltså in.
Herr talman! Det är just där det inte går in. Där finns inte konstnärernas kollektivverkstäder med. Sveriges bildkonstnärsfond har kunnat lämna projektbidrag till kollektivverkstäderna. Under den senaste tioårsperioden har deras anslag faktiskt utgjort 112 000 kr. Det är alltså en fullständig avlövning och en omstyrning av bidragen från en sådan här viktig konstnärlig basverksamhet. Jag förstår inte vad Åke Gustavsson egentligen menar. Det är just under bild och formområdet man inte ingår men där man borde ingå.
Herr talman! För den händelse riksdagen inte vill göra detaljanvisningar och säga hur mycket pengar man skall ge till verkstäderna, och bryta upp det nuvarande budgetsystemet, är det under detta anslag de skall ingå. De skall ansöka. Sedan kan det hända att de av olika skäl som inte jag har kännedom om inte har fått anslag beviljat i detta sammanhang. Men det är möjligt att det är så som sägs i anförandet, att det är märkligt och att det är felaktigt. I så fall finns det anledning att titta litet extra på det. Jag har inte den informationen för närvarande. Men det är möjligt att det finns anledning att återkomma.
Herr talman! Jag tror att det är dags att göra som Åke Gustavsson sade, titta närmare på detta, och det ganska snart. Miljöpartiet motionerade om detta förra året också. Då hände ingenting. Jag vet att kulturministern har varit uppvaktad i frågan. Nu ser det ut att inte hända någonting. Men jag hoppas att Åke Gustavsson har gett signalen att nu får man titta betydligt mer seriöst på den här frågan. Statens kulturråd upplever sig tydligen inte ha uppdraget att värna om konstens produktionsverkstäder. Det är allvarligt. Därför måste man nu bestämma sig för att titta närmare på var KKV, alltså konstnärernas kollektivverkstäder, befinner sig. Hur skall vi få in dem under samma hatt? Hur skall de få lika behandling som t.ex. konsthantverkskooperativen?

Herr talman! Jag kan bara beklaga, även om det sakligt inte hade haft så stor betydelse för debatten, att kulturministern inte kunde stanna kvar. Det ger trots allt ett viss anseende åt en debatt om det ansvariga statsrådet är kvar. Men hon valde, som hon sade själv, att träffa andra fabulatori. Herr talman! Det kan tyckas vara en motsägelse, men samtidigt som det finns få områden som så illa lämpar sig att diskutera i politiska termer som kultur påstår jag ändå att vi alltför litet diskuterar kulturens roll och kulturens betydelse i beslutande församlingar, så ock här i riksdagen. När den väl diskuteras är det inte kulturens innersta utan kulturpolitiken som är föremål för meningsutbyte. På samma sätt som i den allmänna politiska debatten är det verktygen och prislapparna, inte målen och meningen, som är uppe till debatt. Vad vi diskuterar är hur vi skall överleva, inte hur vi skall leva. Kultur är skapande. Kultur är upplevelser. Ingetdera av detta kan beslutas om i en politisk process. Det är väl också därför som styrande i alla tider hållit ett öga på kulturen - och därvidlag inte minst teatern. Där sker sådant som man inte kan påverka men sådant som påverkar skeendet. Årets nobelpristagare i litteratur har pekat på den gamla 1200-talslagen "mot frispråkiga gycklare". Men ännu är det likadant i de länder som styrs av i grunden rädda grupper som inte vågar tillåta det fria ordet. Det är censuren som avgör teaterrepertoaren i det s.k. stabila landet Kina eller på Kuba. Så var det också i Honeckers DDR, i Francos Spanien, i Stalins Sprängkraften i teatern gjorde att man inskränkte den även i Sverige så sent som under det senaste, och förhoppningsvis sista, världskriget. Vilhelm Moberg och andra sanningssägare hade stora svårigheter. De flesta av våra teatrar är i dag i samhällsägo och beroende av näst intill bara en finansieringskälla. Samtidigt skall de vara en del av de inte blott roande utan även granskande och debatterande institutionerna. I det ligger en risk. Jag vill inte påstå att någon utnyttjat situationen till att påverka utbudet, men med alternativa och av varandra oberoende finansieringsvägar skulle teaterns situation i detta avseende vara säkrare. Detta är ett av skälen till att vi vill slå ett slag för både nationella och regionala fonder för kulturens finansiering. Kulturen kan betyda mycket för samhället och politiken. Men samtidigt kan politiken när den ger sig på skapande verksamheter göra stor skada. Mina upplevelser från ett kvartssekels liv med kulturpolitiken som en omfattande ingrediens är att det finns alltför många s-politiker - och kulturministern är en av dem - som ser kulturen främst som ett verktyg för den egna politiken. Musiken, teatern, filmen och dansen har en annan och mycket djupare roll. Visst kan dessa verksamheter vara instrument, men de skall i så fall vara i skolans eller i folkbildningens tjänst. I en gemensam fempartireservation fogat till det betänkande vi behandlar nu görs just ett sådant påpekande om skolan. Jag beklagar att inte alla i utskottet kunde enas i frågan. Men jag förstod det bättre när jag hörde den totala oförståelse och det ointresse som utbildningsministern visade för två veckor sedan när han här i kammaren just fick en fråga om kulturens betydelse i skolan och för utbildningen. Det är synd om eleverna. Men vi inom oppositionen som bor i Stockholm, Göteborg och Malmö - där dessa frågestunder går ut i Öppna kanalen på TV - tackar för draghjälpen till nästa års val med sådana uppvisningar. Herr talman! Däremot skall jag gärna ge sledamöterna på Helgeandsholmen ett erkännande för att de i ett antal frågor inser vissa fakta som man inte brytt sig om på andra sidan vattnet - i Rosenbad. Kulturutredningen lade fram intressanta förnyelseförslag som inte skulle vara ekonomiskt betungande och i vissa fall kanske t.o.m. skulle kunna ge mer kultur för pengarna. Det är ju det vi alla borde arbeta för. Ett sådant område gäller musiken och s.k. genrecentrum. Dessa skulle kunna verka som förebilder, som kontaktpunkter och som utvecklingsplatser för övriga verksamma inom samma genre, det må vara professionella utövare eller amatörer. Av detta har det inte märkts något i de två senaste årens propositioner. På sätt och vis har kulturutskottet först genom att rädda kvar Göteborgsmusiken och nu genom att föreslå en förstärkning av anslagen till Svenska Kammarorkestern och Musica Vitae givit dessa orkestrar en möjlighet att arbeta vidare inom sina genrer till gagn även för andra liknande musikgrupper. Jag kan intyga att det redan finns ett starkt tryck på Göteborgsmusiken för att de skall kunna spela en sådan roll - något som de också gärna vill. Andra områden som vi moderater med tillfredsställelse sett att utskottet har kunnat enas kring är en ökning av stödet till arrangörer. Det sägs klart - med anledning av den moderata motionen Kr213 - att man härigenom skall öka möjligheterna för arrangörer av jazz och andra moderna musikformer liksom när det gäller folkmusik och icke-etablerade men till sin art förnyande arrangörer. Herr talman! Det är mot bakgrund av det jag sagt nu senast som jag finner det något förvånande att Socialdemokraterna inte är beredda att göra slag i saken angående teaterarrangörer. Det behövs en uppryckning inom publikarbetet. En enig teaterutredning föreslog att anslaget till Skådebanan skulle upphöra och att motsvarande medel skulle överföras till föreningsdelen inom Riksteatern. Varför gjorde utredningen det? Jo, av utredningen framgick att de uppgifter som ursprungligen var specifika för Skådebanan har till stor del övertagits av andra. Inte minst Riksteaterns erfarenheter understryker fördelarna med att inte integrera publikarbetet och teaterproduktionen. Genom samtal med företrädare för olika stads och länsteatrar framgår klart att Skådebanan på de flesta håll i landet saknar förankring hos de teatrar som är grunden för rörelsens verksamhet. Det finns en risk att Skådebanans närvaro i en stad eller region snarare hindrar än uppmuntrar teatern på plats att bygga upp egna publikkontakter. Längre fram i utredningen framgår det att för de regionala teatrarna har Skådebanan en mycket liten betydelse för publikrekryteringen. Teaterföreningarna är mer naturlig samarbetspartner som arrangör och med mer komplett regionalt nätverk. Utredningen föreslår därför att statsbidragen till Skådebanerörelsen överförs till Riksteaterns föreningsavdelning att användas till lokalt och regionalt teaterfrämjande arbete. Herr talman! Vi moderater håller fast vid det som då, 1994, var en gemensam politisk linje för alla politiska partier. Jag har under hösten besökt ett antal föreställningar med Riksteatern. Samtliga uppsättningar har varit mycket bra! Jag vill ha det sagt med en gång. Men några iakttagelser som stärker både det jag nyss nämnde om publikarbetet och vårt ställningstagande när det gäller Riksteatern vill jag ändå peka på. Den första: När jag besökte utskottsordförandens hemstad och där såg den rosade föreställningen Skönheten i byn, både talade jag med andra teaterbesökare och lyssnade på samtal under pausen. För flera var det tillfälligheter snarare än publikarbete som fått dem att komma dit. Jag vill i övrigt avstå från att recensera kringarrangemangen, men jag gjorde liknande iakttagelser vid ett annat teaterbesök vid samma tidpunkt i en västkuststad. Den andra funderingen gäller hur pass vettigt det är att fortsätta med vuxenteater hos Riksteatern och arrangera turnéer till stora kostnader för resor, materieltransporter, traktamenten, hotellövernattningar osv. till teaterorter såväl som till angränsande andra orter. Nässjö ligger bara några mil från Jönköping, Höganäs tätt inpå Helsingborg och Kungsbacka på 20 Herr talman! Sverige täcks numera av ett nät av regionala teatrar. Riksteatern kom till när sådana inte fanns. Vi moderater tycker att en bättre regional förankring av den egna teatern, ett stärkt publikarbete kompletterat med Riksteaterns specialensembler skulle ge Sverige en bättre teaterkarta och få flera åskådare att känna för, arbeta för och besöka sin teater. Vi ser också hur man med moderna nya medier - även om kulturministern nyss inte trodde att det skulle bli några tittare eller lyssnare vid en satsning inom den s.k. public service-verksamheten - kan åstadkomma att många fler kommer i kontakt med såväl musik som teater och dans. Det är sant att man inte alltid kan jämställa dessa olika kulturformer, men de kan såväl väcka intresse för varandra som komplettera varandra. Till syvende och sist är det den enskilde som själv måste välja och avgöra. För att kunna göra det måste det till kunskaper och en viss vana. Då är vi tillbaka vid den punkt jag berörde tidigare. Skolan som kulturförmedlande institution kan nå alla på samma sätt under livets mest formbara och receptiva år. Musik, teater och dans, likaväl som litteratur och de kulturbärande ämnena, ger den enskilde en god grund att stå på inför det egna val han eller hon skall göra i sitt vuxna liv. Herr talman! Som det har framgått har även jag ägnat mig mera åt detaljer och kulturpolitik än värden och värderingar rörande kulturen och kulturlivet. Men så ser ju dessvärre våra fåtaliga debatter inom denna sektor ut. Det är när budget och organisation skall beslutas som kulturen får sin dag. Jag ser fram mot den dag då bl.a. de principer och värderingar som ligger till grund för t.ex. våra reservationer 5, 6 och 17 kan debatteras utan att allt skall utgå från statens budget. Jag skulle naturligtvis helst vilja yrka bifall till dem likaväl som till de partigemensamma reservationer som även moderaterna står bakom. Naturligtvis står jag bakom alla våra reservationer liksom det särskilda yttrandet i anslutning till mom. 61 i hemställan. Men för tids vinnande yrkar jag här bifall bara till den moderata reservationen nr 3.